Herr talman! Jag har ingen invändning emot att Stig Alemyr läser upp även resten av det som utskottet anför i det här sammanhanget — är det någon skruv lös någonstans, skall den naturligtvis kunna dras åt. Jag begärde replik framför allt med anledning av Margaretha af Ugglas inlägg. Till att börja med vill jag säga att folkpartiet inte har någon som helst avsikt att bryta upp något regelsystem vare sig i FN eller i GATT. Vi anser tvärtom att man skall följa de internationella regler som finns. Men enligt vår mening förhindrar inte detta oss från att tillsammans med andra länder diskutera hur dessa regler skall utformas och tillämpas. När FN:s säkerhetsråd, som nu har skett, har antagit rekommendationer som gäller även inskränkningar i handeln med Sydafrika, är det rimligt att man i GATT diskuterar vilket värde 25 sådana rekommendationer har och hur man skall tillämpa dem. Vår inställning till frågan om svenska investeringar i Sydafrika framgår med all önskvärd tydlighet av det utskottsbetänkande vi har framför oss. Denna vår inställning delar vi, såvitt jag förstår, med de andra partierna, med undantag av moderata samlingspartiet.
Herr talman! Det är faktiskt så att folkpartiet har begärt att få till stånd en stadgeändring inom GATT. Såvitt jag vet, Hadar Cars, har inte FN fattat något beslut om handelssanktioner mot Sydafrika. På den punkten verkar det som om Hadar Cars är felinformerad. Det är ju just inom FN som beslut om sådana sanktioner skall fattas, och bl.a. Sverige tillsammans med övriga nordiska länder verkar med stor kraft för att detta skall ske. Det är bristande respekt för det internationella regelsystemet att inte beakta detta. Jag tycker att Hadar Cars, vars parti bryr sig så mycket om u-hjälpen, skall fundera litet grand också på vad GATT-systemet innebär för att bekämpa fattigdomen i världen och få en välfärdstillväxt. Jag tycker icke att Hadar Cars har svarat på min fråga, om det verkligen är folkpartiets mening att svenska företag skall fortsätta att verka i Sydafrika, eller om det icke är er mening. Jag tror att det beskedet är av stort värde för det svenska samhället.

Herr talman! Att man kräver förhandlingar i GATT och att man vill ändra bestämmelser i GATT innebär inte att man bryter mot ett regelsystem. Det innebär tvärtom att man vill ta upp just förhandlingar i syfte att ändra ett sådant regelsystem. Det vi föreslår står, såvitt jag förstår, helt i överensstämmelse med internationell rätt och internationell praxis. Sedan frågade Margaretha af Ugglas också om folkpartiets inställning till företagen. Den frågan har jag gett svar på redan. Margaretha af Ugglas tog också i sitt inlägg upp frågan om hur vi ser på marknadsekonomin i Sydafrika. Som vi ser det är ett problem att marknadsekonomin inte får tillämpas i Sydafrika. Apartheid är ju ett hinder mot en fungerande marknadsekonomi. Det tycker jag starkt bör understrykas. Detta är också ytterligare ett skäl för dem som vill se marknadsekonomi tillämpad i Sydafrika att kräva att apartheidsystemet avskaffas.

Herr talman! ”Vi människor är skapade för gemenskap, samhörighet, vänskap. Apartheid säger att människor är gjorda för främlingsskap och åtskillnad.” Så beskrev biskop Desmond Tutu det oförenliga i den sydafrikanska rasåtskillnadspolitiken och den kristna människosynen. I Sydafrika hänger det mesta på hudfärgen och anletsdragen. De bestämmer var du får bo och röra dig fritt, var du får gå i skolan, var du får bada eller var du får ta en kopp kaffe. Hudfärgen bestämmer också om du har grundläggande mänskli Ett sådant samhällssystem finns bara i Sydafrika. Apartheid har utvecklats 17 december 1985 av de vita under de senaste fyra årtiondena för att bevara ett vitt politiskt herravälde och skydda de vita från konkurrens från andra rasgrupper. Den vita minoriteten består av 4,5 miljoner mot 23 miljoner svarta människor, 2,5 miljoner färgade av blandras och 1 miljon asiater. Gemenskap, samhörighet och vänskap förvägras dessa senare grupper. Det strider verkligen mot det evangelium som så ofta den vita minoriteten säger sig företräda såsom varande kristna. Sydafrika är i sitt övervåld unikt. Därför är det också berättigat att vidta unika åtgärder mot Sydafrika. Varje år arresteras mer än 200 000 människor för brott mot passlagarna. Brottet är att de befinner sig på fel ställe i sitt eget land, någonting som för oss är obegripligt. 3,5 miljoner människor har tvångsförflyttats till hemländerna sedan 1960. Vartannat barn i ”hemländerna” dör av undernäring före fem års ålder. Apartheid är också hörnstenarna i Sydafrikas ekonomiska system, såsom också Hadar Cars nyss beskrev det. Näringslivet, som i huvudsak är kontrollerat av vita och utländska intressen, drar fördel av apartheidsystemet. Stora vinster tas hem genom utsugning av den svarta befolkningen. Sydafrikas ekonomi är beroende av denna billiga arbetskraft. Apartheidregimen har också gjort randstaterna och deras befolkning beroende av sitt apartheidsystem. De svarta kvinnorna är utsatta för samma diskriminering som männen i det sydafrikanska systemet. De afrikanska kvinnorna är förbjudna att bo i närheten av sina mäns arbetsplatser — i varje fall är det mycket ofta så. Kvinnorna tvingas därför att ensamma och under ytterst svåra förhållanden ta ansvar för familjen. Men detta har inte hindrat de svarta och de färgade kvinnorna att aktivt ta del i kampen för lika rättigheter. Under de senaste månaderna har situationen i Sydafrika kraftigt försämrats. Regimens inställning till kraven på jämlikhet och medborgerliga rättigheter präglas av oförståelse och oförsonlighet. Undantagstillståndet, som infördes den 20 juli, har ytterligare ökat konfrontationen i samhället. Massarresteringar, bannlysningar och kraftigt inskränkta arbetsmöjligheter för journalister tyder på att regimen inte är beredd att bidra till en fredlig utveckling i landet. Den sydafrikanska regeringens aggressiva uppträdande, militära inblandning i och attacker mot grannländerna fortsätter att utgöra ett hinder för fred och social utveckling i hela södra Afrika. Apartheidsystemet i Sydafrika väcker berättigad avsky över hela världen. Över hela världen görs också ansträngningar för att åstadkomma politiska och ekonomiska påtryckningar mot den sydafrikanska regimen, i syfte att få en ändring till stånd. Strävandena att i FN:s säkerhetsråd få till stånd ett bindande beslut om sanktionsåtgärder, utöver det nu gällande vapenembargot, har hittills visat sig resultatlösa. Men jag håller gärna med om att det gäller att på detta område åstadkomma en verklig uppslutning kring de krav som Sverige och övriga nordiska länder har ställt när det gäller sanktionsåtgärder — förutom vad som redan har antagits. Ett flertal stater har som bekant vidtagit ensidiga sanktionsåtgärder riktade mot Sydafrika. Sverige har bidragit genom ett förbud mot nyinvesteringar. Flertalet oljeproducerande 27 stater tillämpar ett oljeembargo. Ytterligare några länder, t.ex. Japan, har infört förbud mot kapitalöverföringar till Sydafrika. Som man sagt flera gånger i den här debatten finns det i Sverige en mycket stark och bred opinion mot den sydafrikanska rasismen. Denna opinion har bl.a. kommit till uttryck i olika försök att isolera landet internationellt och att skära av de ekonomiska förbindelserna mellan Sydafrika och Sverige. Vidare pågår en ständig kampanj för en köpbojkott mot Sydafrika. Många människor undviker systematiskt att köpa sydafrikanska varor. Men det är ofta svårt för denna grupp av människor att veta om Sydafrika är ursprungslandet eller ej. Det finns ju många kryphål när det gäller att dölja vilka produkter som är sydafrikanska i våra butiker. Jag tycker därför att det förslag som lagts fram i propositionen är väldigt intressant. Förslaget går ut på att också kommunerna skall tillåtas bojkotta sydafrikanska varor. Inom de utrikespolitiska ramar som har fastlagts och kring vilka det råder en bred enighet, ger man alltså kommunerna en möjlighet att visa sitt engagemang i dessa frågor. Alla vi som har tillstyrkt förslaget är eniga om att apartheidsystemet — dess bättre — är ett unikt fenomen. Därför är denna förändring, att kommunerna tillåts vidta nämnda åtgärder, också någonting unikt och någonting som helt står i överensstämmelse med vår utrikespolitik. Ingen av dem som står bakom detta betänkande kan föreställa sig att någon annan än riksdagen och regeringen för utrikespolitiken i vårt land. De aktuella åtgärderna ryms alltså helt inom givna ramar. Således har vi i centerpartiet tillstyrkt förslaget. De insatser som hittills har gjorts för att begränsa det ekonomiska utbytet med Sydafrika har säkert haft både en politisk och en psykologisk betydelse. Men några mera påtagliga långvariga effekter är det ännu svårt att konstatera. Betydligt mera omfattande insatser krävs för att åstadkomma en så långtgående isolering av Sydafrika att den kan tänkas påverka den sydafrikanska raspolitiken i riktning mot ett totalt avskaffande av apartheidsystemet, vilket måste vara målet. Den svenska lagstiftningen mot investeringar i Sydafrika utgör en viktig markering av avståndstagandet från det rådande systemet. Det är också ett sätt att förhindra att svenskt näringsliv bidrar till att genom nyinvesteringar stärka den sydafrikanska ekonomin och därmed också det rådande systemet. Som framgår av utredningsbetänkande och proposition spelar också den svenska lagstiftningen en viss roll som föredöme i den internationella debatten. Sverige är dock långt ifrån det enda land som har vidtagit ensidiga ekonomiska sanktioner mot Sydafrika, vilket jag har påpekat tidigare. Utvecklingen i Sydafrika tyder på att den sydafrikanska ekonomin är sårbar för sanktioner. Den försämrade ekonomiska situationen har gett upphov till oro inom det sydafrikanska näringslivet. Ett positivt tecken är de initiativ som har tagits och genomförs av affärsmän och industriledare för att få till stånd en dialog med den svarta majoriteten och ANC. Det är emellertid mycket viktigt att understryka att dessa kontakter icke har tagits förrän trycket har ökat på de s.k. marknadsekonomerna i Sydafrika. Därför är det viktigt att fortsätta att öka pressen. Då ser de sina befästningar hotade, och det är först då som de tar upp kontakterna. Hade de varit ärliga i sina avsikter när det gäller att verkligen medverka till ett avskaffande av apartheidsystemet skulle de naturligtvis ha tagit dessa Prot. 1985/86:53 kontaker långt tidigare, när hela ANC var inställd på fredliga lösningar. 17 december 1985 Mot denna bakgrund är den skärpta hållningen från en rad stater och FN:s säkerhetsråd mycket viktig. Det är också viktigt att Sverige vidtar ytterligare åtgärder för att på detta sätt öka pressen. I centerpartiet ställer vi oss bakom propositionens förslag om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika. Det är för övrigt ett förslag som också framfördes vid centerstämman i år. Jag vill dock understryka att argumentationen för ett sådant här förslag och dess genomförande är ett klart politiskt ställningstagande. Det framgår mycket tydligt av majoritetens skrivningar i betänkandet. Anknytningen till GATT-reglerna är i detta sammanhang av mindre betydelse. Det är den politiska handlingen, den politiska viljan från Sveriges riksdag, Sveriges folk, som är det betydelsefulla. Samtidigt vill jag understryka det som utskottets ordförande Stig Alemyr sade i sitt anförande, nämligen att vi från utskottsmajoritetens sida självfallet tycker att det är angeläget att regeringen diskuterar de här frågorna med GATT för att det skall råda klarhet om möjligheterna att åberopa GATT reglerna. Det är dessutom viktigt att sådana frågor som tas upp i de moderata reservationerna prövas, så att man ser hur långt de håller. Vi har i centerpartiet ställt oss på majoritetens sida, därför att vi tror att de moderata förslagen i detta läge inte leder till de resultat som avses. Från centerpartiets sida noterar vi också med tillfredsställelse att utskottet ställer sig positivt till de förslag som vi har framfört i vår motion beträffande möjligheterna att minska Sveriges framtida beroende av mineralimport från Sydafrika. Det är angeläget att det här finns en framförhållning så att Sverige inte riskerar att hamna i en utpressningssituation, utan att vi kan fullfölja våra åtgärder mot Sydafrika. Jag vore mycket glad om handelsministern ville utveckla sina tankar om just dessa frågor beträffande mineraltillgångarna när han tar plats i talarstolen. Herr talman! Spridningen av kärnvapen till nya länder utgör ett av de allvarligaste hoten mot världsfreden. Det förekommer ständigt uppgifter om Sydafrikas satsningar för att skaffa sig kärnvapen. Det är viktigt att Sverige outtröttligt arbetar vidare för att hindra en sådan utveckling. En gång i tiden fick man världen att tro att det fanns en absolut gräns mellan vapenteknologi och civil kärnkraft. Nu vet vi att denna gräns inte existerar och inte heller har existerat. Denna insikt måste leda till att kärnkraftsteknologin omprövas. Kärnkraften får inte leda till att kärnvapen sprids till flera länder och på fler händer. FN:s säkerhetsråds resolution 569 från den 26 juli 1985 anmodar organisationens medlemsstater att vidta åtgärder mot Sydafrika, såsom förbud mot alla nya avtal på kärnkraftsområdet. Vi noterar med tillfredsställelse att FN konstaterar detta samband mellan civil och militär kärnteknologi och vidtar åtgärder i syfte att förhindra kärnvapenanskaffning i Sydafrika. Men vi är också från centerpartiets sida belåtna med den skrivning som utskottet har ställt sig bakom och det ställningstagande man har gjort. Det betänkande som vi diskuterar andas en stor beredvillighet från allas 29 sida att verkligen medverka till en förbättring i Sydafrika. Det har också tagits steg i riktning mot en större samstämmighet. Dock är att beklaga att moderaterna inte finns med helt och fullt i det här avseendet. Det är bara att hoppas, och jag har tytt det så, att man i högre grad än någonsin tidigare har anslutit sig till den breda majoritetens uppfattning om att vi, i kraft av vår ringa förmåga, måste medverka till att avveckla apartheidsystemet. Apartheidsystemet har kommit att inta en särställning bland världens rättsvidriga samhällssystem. Sydafrika är det enda land i världen där förtryck av en befolkningsmajoritet är inskriven i konstitutionen, och där det är direkt olagligt att behandla människor lika oavsett hudfärg. Det sydafrikanska systemet har också fördömts av världssamfundet på ett mer enhälligt sätt än något annat. Inte minst har de nordiska länderna samfällt varit pådrivande, något som det är min förhoppning att vi skall kunna fortsätta med. Från centerpartiets sida anser vi att de åtgärder som har föreslagits är mycket befogade, och jag vill härmed, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det som har sagts här i dag av företrädarna för de olika partierna om läget i Sydafrika ger en kuslig bild av ett unikt, perverterat och systematiskt grymt samhällssystem. När den svenska lagen om investeringsförbud kom i slutet av 1970-talet var vi ganska ensamma. Det sades länge om vårt och de andra nordiska ländernas program att de inte skulle få någon efterföljd. Kritikerna sade att detta var skrift i vattnet och att man betedde sig på det här sättet i de nordiska länderna mer för att på något sätt rädda sina egna samveten. Någon effekt skulle det inte få. Andra länder skulle inte följa efter. Men kritikerna har fått fel. Det senaste årets kraftiga försämringar i Sydafrika har lett till en väsentlig förändring. Det är nu en lång rad länder som har genomfört eller nu genomför ensidiga åtgärder. FN:s säkerhetsråd rekommenderade i somras också länderna att vidta just sådana ensidiga åtgärder. Det är ingen tillfällighet, vilket är ett svar till alla de kritiker som har angripit den svenska lagstiftningen sedan den tillkom, att den modell som FN:s säkerhetsråd rekommenderade i somras och den modell som valts av en lång rad länder då de genomfört sina åtgärder till stor del är den svenska modellen med investeringsförbud. Det var också vår avsikt att visa den internationella opinionen att det går att genomföra åtgärder mot apartheidregimen, praktiskt, ensidigt, utan att man kommer i konflikt med de internationella reglerna. Det är naturligtvis ett av skälen till att såväl FN:s säkerhetsråd som en rad länder nu tar till sig den uppläggning som vi har valt här i Norden. Många har i debatter under årens lopp undrat varför vi inte bryter mot internationella regler. Är inte kampen mot apartheid så viktig att den får gå före de olika internationella överenskommelser som Sverige står för, har man sagt. Jag är ganska övertygad om att utvecklingen har gett oss rätt. Skulle vi ha valt den vägen, att genomföra åtgärder som var stridiga mot de internationella reglerna, hade vi inte fått andra länder eller FN:s säkerhetsråd att ställa upp på åtgärderna så att de får den internationella slagkraft, den efterföljd och samling som t.ex. Hadar Cars efterlyste förut. Prot. 1985/86:53 När det gäller den svenska lagstiftningen skall jag också svara på en fråga 17 december 1985 som Oswald Söderqvist ställde helt nyligen. Det är ett rent felcitat av. Troms er utrikesministern som han har läst upp ur Aftonbladet. Hela regeringens alldeles klara linje framgår av den proposition som riksdagen behandlade i februari i år. Där ställdes å ena sidan ökade krav — något som riksdagen ställde upp på — på de svenska företagen att genomföra en personalpolitik som inte diskriminerar de svarta arbetarna och att på olika sätt genomföra långtgående förbättringar i sin personalpolitik. Det är en sak. Det är ett krav som vi ställer på svenska företag. Å andra sidan sägs det lika klart i propositionen, vilket fick stöd i riksdagsbehandlingen, att detta — dvs. det faktum att de svenska företagen skulle ställa upp på dessa krav - inte på något sätt innebär att man luckrar upp apartheidsystemet. Så länge företagen finns i Sydafrika blir de en del av apartheidsystemet. Det är alldeles klart från regeringens sida att denna åtskillnad måste göras, och det framgår också av den proposition som behandlades av riksdagen tidigare i år. Jag tror att vi är helt överens därvidlag. Nu vill alltså den svenska regeringen och den svenska riksdagen gå vidare med samma målsättning som tidigare. Vi har genomfört åtgärder, exempelvis investeringsförbud under slutet av 1970-talet. Det har nu fått en efterföljd. Tyvärr har utvecklingen i Sydafrika kraftigt försämrats under det senaste året. Det är naturligtvis ett skäl för oss att se om det finns andra åtgärder som vi kan genomföra själva, inom ramen för de internationella reglerna, och på så vis kunna fortsätta att medverka i opinionsbildningen och få med oss andra länder i en internationell samling, vilket det har talats om tidigare i debatten. I förslaget, som jag inte skall gå in på nu, eftersom det har redovisats utförligt av utskottsföreträdarna, är förbud mot import av jordbruksprodukter den centrala frågan. Det innebär i princip en total konsumentbojkott av Sydafrika, eftersom den svenska konsumentvaruimporten består just av dessa produkter. Grunden där är de undantagsregler som GATT har när det gäller användning av fångar i produktionen. Det är känt hur Sydafrika sedan lång tid har tillämpat ett system med extrem användning av fångar i sin produktion, speciellt i jordbruket. Det förslag som regeringen har lagt fram till riksdagen innehåller också annat, som jag av tidsskäl inte skall gå in på. Regeringen har också vidtagit åtgärder som inte kräver riksdagsbeslut. I september gavs sålunda — och därmed ger jag ett svar på Karin Söders fråga — kommerskollegium i uppdrag att gå igenom användningen i Sverige av legeringsmetaller från Sydafrika. Man skulle dels kartlägga i vilken mån svenska företag importerar från Sydafrika, dels i ett senare skede gå igenom vilka alternativa leverantörsländer det finns, vad man kan peka på som alternativ för företagen för att kunna minska handeln med Sydafrika på detta område. Där har den första redovisningen kommit från kommerskollegium, och vi väntar på en ytterligare redovisning av leverantörsländerna. Det är alldeles klart att en svensk neddragning av handeln med legeringsmetaller, eller ett bortfall av den, inte leder till tillgångsproblem. Det finns förvisso andra producenter i världen. Det kan leda till priseffekter, men det 31 är inte en tillgångsfråga, vilket ibland har hävdats i debatten. Aldrig förut har den svenska riksdagen varit så enig i Sydafrikafrågan som i dag. Så sent som i februari, när den tidigare propositionen diskuterades, valde moderaterna på principiella grunder att gå emot de enskilda åtgärder som föreslogs för svensk del. Moderaterna har ändrat sig. Moderaterna går förvisso inte så långt som de andra partierna. Det har diskussionen tidigare i dag visat. Men de ställer i dag upp på en rad förslag som de avvisat tidigare i år. Jag menar att det är positivt, även om det är stor skillnad i sak på de förslag moderaterna har lagt fram och de som har lagts fram av de andra partierna. Men det är positivt att moderaterna har lämnat sitt principiella avståndstagande. Det stärker den opinionsbildning som hela det svenska folket kan bidra med för att motverka apartheid. Det är alltså en väsentlig skillnad mellan den enighet som finns i riksdagen i dag och de uppfattningar som har rått vid de tidigare tillfällen då vi har diskuterat apartheid. Nu har också det svenska näringslivet chans att delta i arbetet mot apartheid. Samtliga nordiska regeringar har riktat rekommendationer till näringslivet i sina länder att minska handeln med Sydafrika. Vi har också i denna vår rekommendation tagit in Namibiadekretet. Vi utgår från att de svenska företagen kommer att hörsamma rekommendationen. Om det skulle visa sig att förändringar i linje med den svenska regeringens rekommendationer uteblir, kommer vi, såsom jag har anfört i propositionen, att få överväga en licensiering av handeln med Sydafrika. En licensiering innebär ju en registrering av enskilda handelstransaktioner, som kan ge ett underlag för diskussion med de olika företagen. Herr talman! Det beslut som riksdagen kommer att fatta i dag blir en viktig och, glädjande nog, i långa stycken enhällig manifestation. Beslutet blir också det svenska samhällets praktiska och konkreta bidrag till att motarbeta apartheid.

Herr talman! Jag tycker att det är både glädjande och positivt att utrikeshandelsministern konstaterar att vi står eniga när det gäller huvuddragen. Men det gjorde vi faktiskt också för ett år sedan vad gäller både fördömandet av apartheid och i uppfattningen att vi, framför allt i internationella sammanhang, måste verka för att få till stånd bindande sanktioner mot Sydafrika. Som jag sade i mitt första anförande här i kammaren gäller ju de skillnader i synsätt som finns redovisade i utrikesutskottets betänkande medlen för påverkan — så var det faktiskt också för ett år sedan. Jag vidhåller det jag tidigare sagt, att vi från moderat sida ser de svenska företagen i Sydafrika som en positiv kraft i förändringsprocessen. Jag tycker att det är naturligt att vi inte nu tar upp den frågan. Det vore fel att göra det med hänsyn till de förhållanden som i dag råder i Sydafrika, med undantagstillståndet och den allmänna försämring av situationen som har skett. Riksdagen skall ju, och det vet också utrikeshandelsministern, inom en viss given tid se över Sydafrikapolitiken. Jag skulle gärna ha velat höra Mats Hellström säga något mera om de problem som Sverige riskerar att få möta i GATT med anledning av den utformning som regeringen har gett sitt förslag när det gäller förbudet mot import av jordbruksprodukter. Denna fråga tog ju även utrikesutskottets ordförande Stig Alemyr upp och hade åsikten att det är viktigt att regeringen har överläggningar med GATT. Jag vill påminna utrikeshandelsministern om att han inför kommande GATT-runda själv har sagt att ett av målen för Sveriges arbete skall vara att: ”skapa en starkare disciplin i Gatts regelsystem, t.ex. genom stramare Gatt-paneler och genom att skyddsklausuler görs mindre oklara”. Sverige riskerar ju just nu att utsättas för en GATT-panel. Jag tycker att det vore värdefullt att få veta hur utrikeshandelsministern ser på denna fråga.
Herr talman! Det finns olika uppfattningar när det gäller synen på bojkott. ANC och dess ledare har krävt, och kräver, fullständig bojkott. Detta krav biträds ju inte av den svenska regeringen, och inte heller av riksdagen. Så långt är det klart. Huruvida utrikesminister Sten Andersson har blivit felciterad i artikeln i Aftonbladet i söndags är en fråga mellan honom och den reporter som har skrivit artikeln. Jag tycker att det är bra att utrikeshandelsministern här deklarerar att regeringen inte har uppfattningen att de svenska företagen genom sin verksamhet i Sydafrika hjälper till att luckra upp apartheidsystemet eller att de på något sätt kan lätta förtrycket, etc. Det var välgörande att få höra detta. Från vårt partis sida kommer vi givetvis att arbeta för en bojkott, eftersom det är vad organisationerna som kämpar för fred i Sydafrika har krävt. Vi ställer upp för det kravet.

Herr talman! Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse vad statsrådet Hellström säger om den effekt som den svenska lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika har haft och om den spridning lagen har fått. Jag upplever detta som mycket positivt och uppmuntrande. Mats Hellström sade också att situationen i Sydafrika har försämrats. Ja, det är verkligen sant. Den fortsätter också att försämras. Det finns därigenom ökande risker för att den förtryckta majoriteten av Sydafrikas folk kommer att vidta desperata åtgärder. Sådana desperata åtgärder — kanske i form av ett försök till revolution — kan komma att få mycket förödande effekter. De kan leda till förlust av tiotusentals, kanske hundratusentals människoliv, och kan komma att resultera i upprättandet av en vit militärdiktatur. En militärdiktatur som är dömd att slutligen krossas men som, innan detta sker, kan vålla fortsatta fruktansvärda lidanden. Därför menar jag, herr talman, att det är väsentligt att man vidtar verkningsfulla åtgärder, och att man gör detta nu. Då tycker jag att vi skulle kunna vara överens, Mats Hellström och jag, om att det som hittills gjorts är otillräckligt. Åtgärder som enbart vidtas i Sverige kommer inte att ge det verkningsfulla stöd för att krossa apartheid som vi önskar se. Förutsättningen för att åtgärderna skall bli effektiva är att en samlad världsgemenskap vidtar dem, ställer krav på Sydafrika och är beredd till omfattande och hårda sanktioner, om så blir nödvändigt. Jag menar att det är detta vi måste koncentrera våra ansträngningar på. Regeringen bör inleda en diplomatisk offensiv. Regeringen har ju stöd av flertalet politiska partier, av alla de ledande folkrörelserna, av kyrkan, frikyrkorna, de humanitära organisationerna, fackföreningar, idrottsrörelsen och en mycket bred folkopinion. Utnyttja detta förhållande, herr statsråd! Använd alla dessa krafter till en allomfattande offensiv, riktad till de länder, bl.a. i Västeuropa och i Amerika, som påverkas av en aktiv opinion! Ta initiativ till en eller flera internationella konferenser om villkorade sanktioner mot Sydafrika! Se till att någonting på det här området verkligen kommer att ske! Starta vad jag kallar ett fältslag mot apartheid, och gör det medan det alltjämt finns förutsättningar att förhindra att händelserna i Sydafrika resulterar i ett fruktansvärt blodbad och ett därpå följande kaos!
Herr talman! Först vill jag säga till Margaretha af Ugglas att jag tror att var och en som lyssnar på vår debatt i dag, och lyssnade på den debatt vi hade i februari, kan dra sina egna slutsatser. Jag tycker att det är en glädjande skillnad mellan den framtoning Margaretha af Ugglas har i dag och den hon hade under vår debatt i februari. Vi är inte oroliga i regeringen för en GATT-prövning. Vi har mycket noga gått igenom motiveringarna i vår proposition, och jag är alltså inte på något sätt orolig för en sådan prövning. Jag kan försäkra Hadar Cars om att regeringen sedan i somras — för den delen också tidigare — har drivit och driver en diplomatisk offensiv. Det är ju ingen tillfällighet att vi här i riksdagen nu för andra gången under samma år behandlar en proposition från regeringen om ensidiga sanktioner mot Sydafrika. Regeringen lägger ju fram propositionen mot bakgrund av det utomordentligt försämrade läge som Hadar Cars pekade på. Vi gör det självfallet under mycket intensiva kontakter med andra länder, för att få dem aktiva. Vi har bedrivit ett mycket aktivt arbete i FN under hösten och kommer att fortsätta med det. Vår uppläggning är ju att kunna få fram nya beslut här i riksdagen som alla länder kan ta till sig, så att vi också kan fortsätta att driva den internationella opinionsbildningen. Och jag håller fullständigt med Karin Söder när hon tidigare sade att de som har hävdat att utvecklingen i Sydafrika icke går att påverka med internationell opinionsbildning har fel. Det är alldeles riktigt, som Karin Söder har sagt, att det sydafrikanska näringslivets företrädare inte har tagit kontakter med ANC så att säga i ett vakuum, av tillfälligheter. Tyvärr har de inte gjort det tidigare. Det är nu, när det finns en internationell press, när det sydafrikanska näringslivet är trängt, som de tar dessa kontakter. Också detta visar alltså — jag håller helt med Karin Söder om det - att det internationella trycket har betydelse. Och Sverige skall sannerligen ytterligt aktivt bidra till det trycket efter bästa förmåga. Det är av stort värde att vi kan vara så eniga här i riksdagen kring den frågan, när vi från regeringens sida skall öka trycket och argumentera i förhållande till andra länder.

Prot. 1985 jordbruksvaror från Allt detta är bra. Det finns inga motsättningar mellan oss på den punkten, inte alls. Men jag uppfattar det också så, Mats Hellström, att vi är överens om att detta inte är tillräckligt. Att vi inte genom de här åtgärderna når vårt avsedda syfte, dvs. verkningsfullt bidrar till att bryta apartheid i Sydafrika.

Att öppna landet för en helt annan typ av samhälle, där varje person har en röst och landet styrs i demokratiska former. Det är detta vi tillsammans med andra länder och tillsammans med dem som för kampen inom Sydafrika måste försöka åstadkomma nu. Det var i och för sig roligt att höra att regeringen för en diplomatisk offensiv. Jag har läst de anföranden som regeringen hållit i Förenta nationerna i Sydafrikafrågan, och jag har inget att invända mot dem. Men jag tycker att vi har sett litet för litet av krafttag från regeringens sida för att åstadkomma det som utskottet nu ställer sig bakom och kräver, nämligen internationellt samordnade och villkorade sanktioner mot Sydafrika. Jag vill gärna — och jag får säkert tillfälle att återkomma t.ex. i en interpellation — ha en redovisning av Mats Hellström om regeringens åtgärder i de här avseendena. Min förhoppning är att en sådan redovisning också skall ge grund till en konstruktiv diskussion om vad som ytterligare kan göras för att åstadkomma det som behöver åstadkommas, nämligen internationellt samordnade och villkorade sanktioner mot Sydafrika, i syfte att bryta apartheidpolitiken och göra detta nu.

Herr talman! Skotten från de våldsamma sammanstötningarna mellan sydafrikansk polis och vanliga svarta medborgare som kämpar för sin rösträtt ekar dagligen i världens TV-apparater. Bilder på mördade sydafrikaner, vars enda brott varit att sträva efter demokrati, etsar sig fast på våra näthinnor. Så litet bryr sig apartheidregimen om människors värde och om sin internationella respekt, att den inte tvekar att beordra polisen att avrätta små barn eller skjuta vilt in i obeväpnade folkmassor. Tiden har sedan länge gått ifrån den människosyn som uttrycks i de sydafrikanska rasåtskillnadslagarna. Motståndet inne i Sydafrika har blivit allt bredare organiserat, och världen utanför kan inte längre undgå att känna sig berörd av vad som händer i Sydafrika. Aldrig har väl den internationella indignationen varit större än nu. Mot den bakgrunden skall vi se regeringens proposition och dagens betänkande om skärpta åtgärder mot Sydafrika. De flesta politiska partier i Sverige står bakom en kraftfull Sydafrikapolitik. Tyvärr har moderaterna ställt sig utanför. Ytligt sett ser det ut som ett avståndstagande från tekniska lösningar, men snarare är det väl en reflexion av ett bristande engagemang. För en fredlig utveckling i Sydafrika är det nödvändigt att skapa ett mycket starkt tryck utifrån. Därför är det viktigt med en isoleringspolitik. Vårt bidrag till att minska risken för en våldsam urladdning är att kraftfullt verka för isolering av Sydafrika, och här har Sverige en roll som är mycket viktig, nämligen att vara föregångsland. Det är intressant att notera vilken betydelse som den av folkpartiet initierade Sydafrikalagen har haft när det gäller att inspirera andra länder till liknande åtgärder. Från moderat håll antyds ibland att företag, även svenska, i själva verket skulle utgöra något slags gerillagrupp som aktivt skulle undergräva värdlandets regerings ställning. Det är ett något absurt påstående. Företag i Sydafrika måste självfallet lyda lagen i Sydafrika. Deras anställda måste självfallet följa alla de av apartheidsystemet skapade lagarna som gör åtskillnad mellan vita och svarta när det gäller vad de arbetar med, hurdana förhållandena på arbetsplatserna är och inte minst lönerna. De passlagar som hundratusentals sydafrikaner döms för att ha överträtt gäller även för anställda på svenska företag i Sydafrika. Även svenska företag i Sydafrika måste betala mellanskillnaden i lön när deras vita sydafrikanska anställda gör värnplikt och kanske tvingas göra den under mindre trevliga former t.ex. i Namibia. De svenska företagen måste naturligtvis stå till regeringens disposition och bl.a. leverera till militären om så behövs. Och om företaget utnämns till ett nyckelföretag måste man där vara beredd att upprätta en kommandostyrka och dessutom att lyda en sekretesslag som säger att man inte får informera någon om att man har upprättat en sådan kommandostyrka. Med detta vill jag säga att företagen varken är snälla eller elaka. Företag måste verka under de villkor som råder i Sydafrika. Och självfallet innebär företagen en förstärkning av Sydafrika både ekonomiskt och militärt. Av bl.a. dessa skäl motiveras att även svenska företag måste beröras av vår isoleringspolitik. Vi kan inte kräva att företagen blir en gerillagrupp. Ibland frågas om de svarta i Sydafrika verkligen stöder Sveriges och andra länders aktioner för att få till stånd investeringsstopp. I den senaste enkäten sade 77 9o av Sydafrikas svarta att det är viktigt med ekonomiska sanktioner från andra länder mot Sydafrika. Dessutom kan nämnas alla de modiga ledare som har åkt utomlands för att bilda opinion mot apartheidsystemet i Sydafrika och trotsat lagar när de har uttalat att andra länder bör gå före med ekonomiska sanktioner. Det är nämligen naturligtvis också olagligt att förespråka ekonomiska sanktioner, vilket torde vara ett mått på den vikt som den sydafrikanska regimen fäster vid sådana åtgärder. Självfallet är det också de svartas röster vi skall lyssna på. Det är inte de som är våra fiender, det är apartheidregimen. Margaretha af Ugglas hävdade tidigare i debatten att marknadsmekanis — Prot. 1985/86:53 men är utomordentlig när det gäller att åstadkomma förändringar. Jag kan 17 december 1985 inte annat än hålla med henne om det. Genom att vi i Sverige som 2 Le 5 E Förbud mot införsel av konsumenter av de sydafrikanska varorna och tjänsterna vägrar befatta oss — . jordbruksvaror från med varan apartheid måste producenten förändra sin produktion, sin strategi. Detta är marknadsekonomi. Vi kan dra en parallell till den osmakliga kötthantering som avslöjades i dagarna. När det kom fram en tillräckligt stark konsumentbojkott måste producenten ändra sig. Isoleringsstrategi ger resultat även i Sydafrika. Liksom Oswald Söderqvist hoppas jag att Sten Anderssons lapsus var just en lapsus. Det var skönt att höra Mats Hellströms försäkran att så var fallet. Det finns en stark svensk opinion bakom isoleringspolitiken gentemot Sydafrika. En majoritet av svenskarna vill inte sträcka ut handen till rasisterna. Det är mycket tillfredsställande att kommuner nu slipper bli lagbrytare när de vill undvika att servera skolbarn och långtidssjuka en fruktcocktail som kanske har producerats av utnyttjade minderåriga. Det är mycket välkommet att vi genom importstoppet på frukt också slipper att utan vår vetskap smörja kråset med vindruvor plockade av fångarbetskraft under för oss okända umbäranden. Sverige har ett internationellt ansvar. Det är också vår sak att värna om människovärdet i avlägsna länder som Sydafrika. Det ansvaret kan aldrig lämpas över på andra. Det är därför mycket tillfredsställande att det nu lagts fram en proposition i ärendet, och det är ännu mera tillfredsställande att utskottet på väsentliga punkter har skärpt formuleringarna. Det gäller bl.a. om man skall ge fler dispenser eller göra medgivanden enligt 8 § till de svenska företagen i Sydafrika. Jag vill uppriktigt beklaga att moderaterna även nu manifesterar sin bristande politiska vilja att ta ansvar för enskilda människors öden i Sydafrika. Därmed vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Maria Leissner talade om gerillagrupper och absurda påståenden. Det var med sådana hon karakteriserade sitt inlägg. Vad jag försökte säga var inte att de svenska företagen vare sig var onda eller goda, utan att de är aktörer i en marknadsekonomi som förutsätter frihet och öppenhet för just producenter och konsumenter. Det är just därför att apartheidpolitiken är ett statligt tvångssystem som går på tvärs mot den typ av frihet som en marknadsekonomi förutsätter som marknadsekonomin i sig själv måste bli en förändringskraft. Det är naturligtvis förklaringen till att företrädare för näringslivet och bankerna och många andra nu sent omsider säger att läget är omöjligt och reagerar med krav på förändringar, på passlagarnas avskaffande, på stopp för att emigrantarbetare återsänds och på att undantagstillståndet upphävs. Jag bara konstaterar den utveckling som vi nu befinner oss i. Sedan vill jag litet komplicera Maria Leissners världsbild. Det som nu händer är att en del av fruktimporten från Sydafrika, enkannerligen druvor och andra färskvaror som ju produceras under den omvända årstiden på det södra halvklotet, håller på att ersättas med en stor import från Chile. Jag vet inte, Maria Leissner, om de druvorna smakar bättre.
Herr talman! Det låter ofta från moderat håll som om svenska företag i själva verket genom sin blotta närvaro skulle bidra till en förbättring av förhållandena för de svarta i Sydafrika. Så är tyvärr inte fallet. Det har visat sig upprepade gånger när vi skickat svenska delegationer till Sydafrika att svenska företag inte är bättre på att skapa drägligare förhållanden för de svarta än vad andra företag är. Självfallet är varje enskilt företag fullständigt prisgivet åt de lagar som gäller i ett land. Det är inte förrän det skapas en stark internationell opinion som företagen begriper att om de vill vara kvar och verka där och även få ut vinst nästa år, måste de stämma in i protestkören. Jag är övertygad om att det inte är de odrägliga förhållandena i Sydafrika som till sist har fått företagen att tänka om. Det är i själva verket de ekonomiska sanktioner som bl.a. Sverige har varit med om att skapa som åstadkommit denna sinnesförändring.
Herr talman! Oavsett om de är onda eller goda skapar företag, liksom industrialisering och näringsliv i stort, ändå en bas för bl.a. den svarta fackföreningsrörelsen. Det tror jag är en positiv kraft för en förändring.

Herr talman! Många har redan i denna debatt intygat Sydafrikas unika position bland världens alltför många förtryckarregimer. Vad som gör Sydafrika unikt är att man byggt upp hela sitt samhällssystem, sin konstitution, på en rasideologi. Det är någonting som vi i övrigt varit förskonade ifrån att se i världen sedan Nazitysklands undergång 1945. Vad som bidrar till att göra det här extra olustigt ur vårt perspektiv är naturligtvis att man anför västliga intressen och västliga värderingar som motiv för den rasistiska regim som man har byggt upp. Därför är det naturligt — och vi är också eniga härom — att omvärlden måste reagera kraftfullt mot Sydafrika och försöka åstadkomma största möjliga påtryckningar. Vi har ett ansvar i sig att försöka få till stånd en ändring och ett avskaffande av apartheidsystemet i Sydafrika. Vi har också ett ansvar att se till att förändringen kommer så snart som möjligt. Som någon tidigare talare har påpekat, är det nämligen uppenbart att ju längre det dröjer innan apartheidregimen faller, desto blodigare måste man räkna med att fallet blir. Också av det skälet är det viktigt att vi gör våra påtryckningar mot Sydafrika så starka och kraftfulla som möjligt, så att vi medverkar till att en förändring kommer till stånd innan blodsutgjutelsen behöver bli alltför omfattande. Herr talman! Sverige har ju en lång tradition som pådrivande nation när det gäller Sydafrika, i form av sanktioner, i form av stöd till befrielserörelser och frontstater osv. När man hör Hadar Cars från talarstolen tala om vikten av internationellt samordnade och villkorade sanktioner är det viktigt att framhålla att detta inte är någon alldeles ny tanke, utan arbetet för detta har präglat svensk utrikespolitik i åtminstone ett par årtionden. När Karin Söder — Prot. 1985/86:53 var utrikesminister drev hon de här kraven väldigt hårt, jag tror att Hadar 17 december 1985 Cars gjorde det som handelsminister, och även den nuvarande regeringen = Jur og a or har gjort det. Det är helt klart att ensidiga och svenska åtgärder är meningsfulla framför allt i perspektivet av att vi kan få andra länder att vidta liknande åtgärder. Det gick en tid då vi kanske tyckte att efterföljden av vår investeringslagstiftning inte var vad vi hade hoppats på, men vi har under senare tid kunnat konstatera att en lång rad länder nu har vidtagit åtgärder eller satt i gång en process som kan leda till åtgärder av likartat slag. Därmed har vi fått se mera av de samordnade sanktioner som vi vill ha. Villkorade är givetvis alla sanktioner, i den meningen att de gäller till dess att apartheidsystemet är avskaffat. Något annat villkor än ett fullständigt avskaffande av apartheidsystemet och införande av ett politiskt system som ger alla invånare lika politiska rättigheter har jag svårt att tänka mig att vi skulle kunna ställa. Den proposition som vi nu behandlar för vårt sanktionssystem några steg vidare. Vi får ett förbud mot import av jordbruksvaror och frukt, och vi får en rätt för kommunerna att vidta bojkottåtgärder. Det borde egentligen ha varit en självklarhet sedan länge, att vi i Sverige inte skall ha en lagstiftning som i praktiken tvingar kommunerna att köpa sydafrikanska varor om dessa är ekonomiskt mest förmånliga, men sådan har situationen hittills varit. Det har varit en orimlig situation, och det är skönt att den nu undanröjs med den här lagstiftningen. Som Karin Söder har framhållit, välkomnar vi från centerpartiets sida sanktionsåtgärderna. I en motion har vi också krävt vissa ytterligare skärpningar av Sveriges hållning och regeringens agerande på det här området. Vi tycker inte att det är helt säkert att det räcker med en rekommendation till det svenska näringslivet att begränsa sin handel med Sydafrika, utan vi ville i motionen att man skulle ta upp regelrätta förhandlingar för att få till stånd en överenskommelse med näringslivet om att begränsa handeln — alltså mera av ett aktivt engagemang från regeringens sida för att påverka företagen. Vi tog i motionen också upp problemet med de strategiska mineralerna. Företrädare för den sydafrikanska regeringen har ju direkt hotat att använda sin maktställning när det gäller de här mineralerna som en påtryckning gentemot länder som bedriver en politik som Sydafrika upplever som fientlig. Det är naturligtvis viktigt att vi inte i Sverige står öppna för den typen av påtryckningar. Bl. a. mot den bakgrunden måste det vara angeläget att avveckla det svenska beroendet av mineraler från Sydafrika så snart som möjligt. Vi kan säga att beredskapsskäl kan anföras i det sammanhanget. Dessutom skulle det naturligtvis vara ytterligare ett viktigt led i arbetet på att isolera Sydafrika handelsmässigt att avskaffa också den handeln med Sydafrika. Vi tog också upp vikten av att inte exportera någon typ av kärnteknisk utrustning eller know-how till Sydafrika. Jag vill konstatera, herr talman, att våra motionskrav har behandlats mycket positivt i utskottet. Som flera tidigare talare har framhållit, uppfattar 39 vi utskottsbetänkandet som en ytterligare skärpning på flera punkter i förhållande till regeringens proposition. Det är klart att den här typen av sanktioner som är riktade mot Sydafrika kan få konsekvenser för enskilda svenska företag. Då är det viktigt att det svenska samhället bär de konsekvenserna på ett solidariskt sätt, i varje fall om de har någon omfattning. Konsekvenserna får inte leda till sysselsättningsproblem i enskilda företag och liknande. Därför är det viktigt med vad som skrivs i både propositionen och utskottsbetänkandet om möjligheterna till ersättning i den mån som svenska företag drabbas på ett orimligt sätt av de här sanktionsåtgärderna. Detta blir naturligtvis ännu viktigare om vi i en framtid får anledning att gå ännu längre i sanktioner mot Sydafrika. Avslutningsvis, herr talman, vill jag framhålla att det inte får anses givet att detta är det sista steg på vägen mot upptrappade svenska sanktioner som vi tar. I dagarna behandlar man i det danska parlamentet en betydligt radikalare sanktionslagstiftning än vad vi nu har på riksdagens bord. Det är uppenbart att det i det danska folketinget finns en majoritet för en total handelsbojkott gentemot Sydafrika. Jag tycker det vore fel om vi från svensk sida så att säga på förhand avvisade möjligheterna att också Sverige skulle införa en total handelsbojkott mot Sydafrika.

Självfallet måste vi från svensk sida mycket noga studera hur en sådan total bojkott skulle se ut och vilka konsekvenser den skulle få i olika sammanhang, innan vi tar ställning på det sättet. Men jag vill här framhålla att det vi nu gjort inte får anses som en slutpunkt, om det visar sig att utvecklingen i Sydafrika fortsätter att vara lika negativ som hittills. Vi måste vara beredda att kunna ta ytterligare steg, och när vi diskuterar ytterligare steg får inte den totala handelsbojkotten vara utesluten.
Herr talman! Internationella åtgärder mot Sydafrika har, Pär Granstedt, varit målet för svensk Sydafrikapolitik. Men länge uppfattades vi som den röst som ropar i öknen. När vi inte vann gehör i FN:s säkerhetsråd för internationella sanktioner vidtog vi självständiga åtgärder. Då kom Sydafrikalagen till stånd. Vad som nu hänt är att man i det ena landet efter det andra, under intryck av händelserna i Sydafrika, har brutit upp från sin tidigare politik och börjat att efter svensk modell vidta åtgärder mot Sydafrika. Herr talman! När detta nu har inträffat är min uppfattning att tidpunkten är inne för att åstadkomma verkningsfulla åtgärder mot Sydafrika. Det vi då skall koncentrera vår uppmärksamhet på är att få till stånd internationella åtaganden, att åstadkomma internationellt samordnade och villkorade sanktioner mot Sydafrika. Då är det denna strävan, mer än enskilda svenska åtgärder, som bör stå i centrum för vår uppmärksamhet och våra ansträng — Prot. 1985/86:53 ningar. 17 december 1985 Det finns en risk, herr talman, för att vi genom att diskutera och GA [—Ä— koncentrera oss på förhållandevis små saker förlorar det stora perspektivet och inte ser det som vi i första hand bör rikta in våra ansträngningar på. a Jag uppfattade Mats Hellström så, att han delar min åsikt på denna punkt. Sydafrika m.m. Därför ser jag med viss förtröstan fram mot att få en redovisning av vilka ytterligare åtgärder som regeringen framöver vill vidta.
Herr talman! Jag blir litet förbryllad när jag hör Hadar Cars, som i egenskap av handelsminister signerade Sydafrikalagen, argumentera som om det var först nu som man hade kommit på idén att sanktionsåtgärder måste vara internationellt samordnade. Från centerns sida hade vi redan när vi ställde oss bakom Sydafrikalagen den bestämda uppfattningen att ett huvudsyfte med lagen var att försöka få andra länder att göra likadant, införa egna Sydafrikalagar. Det var vår mening från första stund.

Det råder såvitt jag förstår fullständig enighet om att effektiva sanktioner mot Sydafrika måste vara internationellt samordnade. Det måste vara en bred uppslutning bakom dem. Enskilda svenska åtgärder har som huvudsyfte att vara ett föredöme, men det gäller att få med så många andra länder som möjligt för att uppnå stor effekt. Jag har velat betona att detta har varit en röd, och grön, tråd — förmodligen har tråden även haft andra färger —i svensk utrikesoch handelspolitik under mycket lång tid.
Herr talman! Vi visade med Sydafrikalagen 1979 att vi från svensk sida inte var beredda att invänta den dag då man i säkerhetsrådet kunde få till stånd beslut om gemensamma åtaganden mot Sydafrika. Från svensk sida tog vi ett steg före de andra länderna och visade med ett exempel hur också de, utan att ha ett beslut av säkerhetsrådet i ryggen, kunde vidta åtgärder mot Sydafrika. Detta var mycket värdefullt. Vi har fortsatt på samma vis, och de förslag som vi i dag skall besluta om är nya uttryck för detta arbetssätt. Det jag har försökt få Pär Granstedt att förstå är att någonting har förändrats i det internationella klimatet. Många länder är i dag, på ett helt annat sätt än de var 1979, beredda att ta liknande steg som Sverige. Vi bör ta fasta på detta — på att det nu finns förutsättningar för att åstadkomma det som vi hela tiden har velat få till stånd, nämligen internationellt samordnade åtgärder mot Sydafrika. Låt oss arbeta för detta och inte diskutera småttigheter!
Herr talman! Det är helt riktigt att situationen har förändrats. Vad jag ville framhålla var dock att syftet med Sydafrikalagen, som vi såg det, redan från början var att få andra länder med oss. Om allt vad Hadar Cars vill få sagt är att det nu kanske är något lättare än för ett par år sedan att få andra länder med oss, stämmer det helt överens med vad jag sade i mitt huvudanförande, där jag påpekade precis detta. Jag håller alltså helt och hållet med om att vi nu har lättare än tidigare att få andra länder med oss, och det skall vi naturligtvis gemensamt utnyttja. Men ambitionen att få med oss andra länder, att få till stånd internationella, samordnade och villkorade sanktioner där villkoret är ett totalt avskaffande av apartheid är inte ny. Den har vi haft hela tiden, och i enlighet med den skall vi givetvis arbeta också i fortsätt

Herr talman! Det blir alltmer ohållbart för utländska företag att driva verksamhet i Sydafrika. Ett stort antal företag har redan valt att lämna den sydafrikanska marknaden, och många fler är på väg att göra det. Den ekonomiska krisen i Sydafrika är så djupgående och allvarlig att det ur företagsekonomisk synpunkt är motiverat att dra sig ur landet. Utländska banker har stoppat krediter och vägrar att omsätta kortfristiga lån till sydafrikanska banker. Den sydafrikanska randen har sjunkit drastiskt. Alla återbetalningar av utländska lån har inställts från det stundande årsskiftet. Apartheidregimen militariserar hela det sydafrikanska samhället, inte minst näringslivet. De tributer som inhemska och utländska företag måste ge till det sydafrikanska krigsmaskineriet gör att det blir alltmer politiskt och moraliskt oförsvarligt för utländska intressenter att kvarstanna i Sydafrika. De upptrappade angreppen mot grannstaterna, främst Angola, gör situationen mer farofylld än på länge i hela södra Afrika. De förslag som framförs i utskottets betänkande är mot denna bakgrund av begränsad natur. Det viktigaste är att förslagen innebär förbud mot införsel av jordbruksprodukter från Sydafrika och skapar möjligheter till att kraftigt reducera handeln med Sydafrika. Det blivande riksdagsbeslutet måste följas av snara ställningstaganden i alla landsting och kommuner som innebär att man upphör med inköp av sydafrikanska varor. Även företagen har all anledning att följa regeringens rekommendationer om att finna andra marknader och leverantörer i syfte att minska handelsutbytet med Sydafrika. Detsamma gäller rederierna, som bör upphöra med sin trafik på sydafrikanska hamnar. I propositionen anges att om syftet med rekommendationerna inte uppnås skall regeringen framlägga förslag om att handeln med Sydafrika licensieras. Detta bör i så fall gälla såväl importen som exporten. Jag utgår ifrån att rekommendationerna inte bara avser varor utan också tjänster. Detta bör klargöras vid fortsatta förhandlingar med företrädare för näringslivet. Utrikesutskottet har uttalat att det bör finnas en beredskap även för en mycket snabb skärpning av lagen om investeringsförbud och de andra förändringar av vår Sydafrikapolitik som påkallas av omständigheterna. Utskottet förutsätter att regeringen inte kommer att medge dispens från det gällande investeringsförbudet, i varje fall inte under den tid undantagstill Prot. 1985/86:53 stånd råder. Skulle företagen inte följa regeringens rekommendationer bör 17 december 1985 inte bara en snabb skärpning av lagen om investeringsförbud genomföras — ms mg. so or utan även ett helt avskaffande av dispensmöjligheterna övervägas. Det skulle innebära ett första steg mot en avveckling av de svenska företagen i Sydafrika, vilket synes bli erforderligt med hänsyn till den ekonomiskt krisartade och militärt konfliktladdade utveckling som pågår. Av allt att döma går utvecklingen nu snabbt. De förslag som framläggs i dag är ett steg i rätt riktning. Allt talar emellertid för att nya beslut i skärpande riktning måste tas redan under nästa år. Majoriteten i det danska folketinget beslöt i fredags att föreslå regeringen att snarast möjligt stoppa all handel med Sydafrika. Regeringspartierna gick inte emot majoriteten, utan lade ned sina röster. Majoritetsbeslutet gick ut på att regeringen före april nästa år måste lägga fram förslag om att dansk import från och export till Sydafrika snarast möjligt skall förbjudas. Kolimporten skall enligt beslutet avbrytas under 1986. Om och när det blir nödvändigt att framlägga förslag i samma riktning i Sverige är beroende av resultaten av de beslut som kommer att tas av riksdagen i dag. Att följa upp Transports blockad genom restriktioner eller förbud mot sjöfart till och från Sydafrika är en möjlig utväg att ytterligare isolera apartheidregimen. I FN:s säkerhetsråds beslut av den 19 juni 1985 krävs av medlemsstaterna att de skall ompröva sjöfartsoch flygförbindelser med Sydafrika. Detta har redan skett då det gäller flygförbindelserna, men inte i fråga om sjöfarten. Ansträngningarna att få till stånd bindande och obligatoriska sanktioner — inte villkorade, som det har sagts i debatten — mot Sydafrika måste öka. Kritiken och pressen mot USA och Storbritannien, som hitintills lagt in sitt veto häremot, måste skärpas, inte minst från konservativt håll om man menar allvar med att få till stånd ett sådant beslut i FN:s säkerhetsråd. I vart fall måste vi verka för att FN:s säkerhetsråd rekommenderar att handelsrestriktioner vidtas mot Sydafrika.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

Herr talman! Sydafrika är det enda land i världen som har rasism inskriven i grundlagen. Genom rasåtskillnadspolitiken vägras den svarta folkmajoriteten de grundläggande mänskliga och politiska rättigheterna. Sydafrika ockuperar Namibia i strid mot upprepade FN-beslut. Den sydafrikanska rasåtskillnadspolitiken innebär ett systematiskt åsidosättande av de värden som förmedlas via den kristna människosynen. Den kristna människosynen slår fast varje individs lika och okränkbara värde, oavsett ras, kön, religion, begåvning och andra förutsättningar. Den sydafrikanska svarta kyrkan går i täten i kampen mot det orättfärdiga 43 politiska systemet. Kyrkan spelar en ledande roll och är säkert den enda rörelsen som kan utgöra en samlande kraft utan att regimen vågar ingripa på samma sätt som mot andra. När biskop Desmond Tutu 1984 utsågs till mottagare av Nobels fredspris betydde det mycket för det opinionsbildande arbete som pågått under decennier. Ibland ifrågasätts effekterna av internationella påtryckningar. Jag vill citera biskop Tutu som säger: ”Skenet av förändringar är regeringens” — alltså Sydafrikas — ”försök att lura den internationella opinionen. Det är en kris som närmar sig i Sydafrika. Vår uppmaning är ”var snäll och agera nu, för i morgon är det försent”. Agera nu: sätt tryck, politiskt och diplomatiskt, men framförallt ekonomiskt på regimen för att övertyga den om att allas intressen tjänar på förhandlingar. Vi kommer att ha en svart premiärminister om 5-10 år. Vi ska bli fria. Om detta råder ingen tvekan, vi kan bara diskutera hur och när.” Så långt biskop Desmond Tutu. Det är angeläget att övergången från apartheidsystemet till ett fritt samhälle sker så snabbt som möjligt och under begagnande av så iitet våld som möjligt. En övergång under våldsamma och blodiga former riskerar alltid att innebära att nya grupper utan folkligt stöd tar över makten. För att få en smidig övergång är det nödvändigt att Sverige och alla andra länder vidtar lämpliga åtgärder för att snabbt störta apartheidregimen innan motsättningarna och våldet ökar än mer. Den svenska Sydafrikapolitiken har länge varit pådrivande i den internationella opinionen. Tyvärr har den samtidigt inte alltid varit helt entydig. Investeringsförbudet har luckrats upp av en i vårt tycke alltför generös dispensgivning. Den proposition vi i dag skall ta ställning till är ett steg som sätter ytterligare press på rasisterna i president Bothas regering. Jag hoppas att den svenska regeringen skall gå vidare och verka för en överenskommelse med näringslivet om att rejält minska importen från Sydafrika. Detta har skett i Finland. Med det opinionsläge som i dag finns i Sverige är jag övertygad om att regeringen med framgång kan pröva frivilliga överenskommelser av finsk modell. Det finns ingen anledning att den svenska regeringen skall nöja sig med att posta en rekommendation till näringslivet. I andra sammanhang har regeringen sannerligen inte saknat handlingskraft när det gällt att nå konkreta och handfasta överenskommelser med näringslivet. Det verkar litet lättvindigt att som regeringen ”utgå från att näringslivet kommer att följa rekommendationen”. Det gäller ju samma näringsliv som tidigare fått regeringen att bevilja dispens efter dispens mot investeringsförbudet. Sverige borde ha minst lika goda förutsättningar som Finland att sätta sig ned med näringslivets företrädare och komma fram till en bra och hållbar frivillig överenskommelse om att stoppa handeln med Sydafrika.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

Herr talman! När man har kommit så här långt i debatten är väl det mesta sagt. Men jag utgår från att såväl talmannen som riksdagens övriga ledamöter har förståelse för att vi är många som känner starkt för att ta del i den här debatten och t.o.m. instämmer i att det är viktigt att den massiva opinion mot apartheidregimen som finns i vårt land också kommer till uttryck och manifesteras här i Sveriges riksdag, när denna fråga behandlas. Moderaterna som — det har många före mig konstaterat — hittills befunnit sig helt ute i kylan i denna angelägenhet har åtminstone flyttat in i farstun. Även om moderaterna gjort detta genom att lägga ett alternativt förslag till importförbud som enligt min mening skulle vara totalt verkningslöst och ogenomförbart, så framgår det i alla fall att moderaterna tagit intryck av opinionen och inte ansett att man blankt kan avslå förslag om ytterligare svenska åtgärder mot Sydafrika. Herr talman! Det är utomordentligt glädjande att vi nu återigen, för andra gången på ett år, debatterar och trappar upp våra åtgärder för att avskärma Sverige från kontakter med rasistregimen i Sydafrika. När vi för tio månader sedan diskuterade frågan om Sydafrika här i kammaren gällde det att skärpa bestämmelserna och täppa till kryphålen i förbudet om investeringar i Sydafrika och Namibia. Det gjorde vi, men beträffande framtiden förutspådde vi faktiskt inte någonting djärvare än att vi skulle tillsätta en ny utredning som skulle komma med förslag till 1990. Frågan om handelssanktioner behandlades över huvud taget inte i februari — utskottet sköt detta till den kommande utredningen. Jag valde i den debatten att med hjälp av Isolera Sydafrika-kommitténs rapport om förhållandena för Sydafrikas svarta lantarbetare efterlysa åtgärder för att vi som konsumenter skulle slippa konfronteras med sydafrikanska produkter i våra livsmedelsbutiker. Jag vill inom parentes sagt uttrycka den uppskattning som jag känner för det arbete som utförs av Isolera Sydafrika-kommittén och Afrikagrupperna i Sverige. De slår sig inte till ro med det som gjorts och upphör aldrig att oroa oss politiker med krav på ytterligare åtgärder mot Sydafrika. Men intresset för att diskutera handelssanktioner var i februari tämligen svalt, och utskottet närmade sig denna fråga med mycket stor försiktighet. Jag tror att ingen då hade vågat gissa att vi redan innan årets slut skulle vara beredda att ta det politiska beslut vi skall göra i dag. Mot den bakgrunden tycker jag faktiskt, Hadar Cars, att förslaget i propositionen är revolutionerande och att det är ett stort steg framåt. Det är ett stort principiellt genombrott att vi nu hittar former för att föra in sanktionspolitiken på ett helt nytt område, nämligen handeln med Sydafrika. Det är naturligtvis ett resultat inte bara av att vi har hittat en teknisk lösning med undantag från GATT-reglerna utan fastmer av det som har hänt i Sydafrika, och det har spätt på den politiska viljan att göra mera. Jag håller helt med Karin Söder att det beslut vi nu står i begrepp att fatta i första hand är ett politiskt, och jag skulle vilja lägga till, ett moraliskt beslut, 45 framsprunget ur händelserna i Sydafrika och ur den svenska opinionens reaktion på dessa händelser. Jag noterade att utskottets ordförande tidigare i debatten sade att vi kan komma i ett läge då ytterligare skärpningar av våra relationer till Sydafrika blir nödvändiga. Herr talman! Jag är övertygad om att ännu är inte sista ordet sagt och inte sista åtgärden vidtagen i denna kammare när det gäller Sveriges relationer till Sydafrika.
Herr talman! Maj-Lis Lööw karakteriserar vårt förslag som helt verkningslöst. Jag förstår inte riktigt hur det faktum att ni förbjuder import av frukt och jordbruksprodukter från Sydafrika skall kunna förbättra de svarta lantarbetarnas situation. Det var vad Maj-Lis Lööw sade i sitt anförande. Är det inte i stället så att vårt intygssystem skulle kunna förbättra lantarbetarnas situation? Det skulle kunna bli ett medel för påtryckning, så att vi skulle få en sektor — och en början härtill finns redan på grund av det amerikanska systemet — som är fri från tvångsarbetskraft. Vårt förslag skulle kunna åstadkomma en verklig förbättring för de människor vi talar om och avskaffa tvångsarbetskraften. Detta har faktiskt den amerikanska lagstiftningen lett till i Sydafrika. Jag förstår inte att det faktum att vi slutar köpa sydafrikanska vindruvor och i stället börjar köpa vindruvor från Chile i stor omfattning skulle komma att förbättra de svarta lantarbetarnas situation. Jag tror i stället att vårt system har stor möjlighet att göra detta. Jag vill påminna kammaren om att det i vår Sydafrikapolitik inte är ett självändamål att isolera Sydafrika. Syftet måste hela tiden vara att få till stånd förhandlingar inne i Sydafrika, att få till stånd en fredlig förändring till demokrati, rättvisa och frihet för alla. Det är inte något självändamål att isolera Sydafrika.
Herr talman! Det är naturligtvis inget självändamål att isolera Sydafrika.

Moderaternas förslag i reservation 1 är att vi skall importera jordbruksprodukter från Sydafrika under förutsättning att de åtföljs av intyg där producenterna under allsidig insyn garanterar att tvångsarbetskraft inte har utnyttjats. Vid behandlingen i utskottet har vi konstaterat, bortom allt tvivel, att det skulle vara utomordentligt svårt att få några intyg att lita på i det avseendet. Det skulle förmodligen inte innebära några som helst svårigheter att få intyg på att produkter inte är framställda av tvångsarbetare eller av fångar. Frågan är bara: Vem utfärdar sådana intyg och hur mycket kan man verkligen lita på dem? Jag vill också påminna Margaretha af Ugglas om att det också handlar om konserver. Hur skulle vi från svensk sida kunna få garantier för att persikorna i just de burkar som vi importerar till Sverige inte är plockade av fångar eller — Prot. 1985/86:53 av tvångsarbetskraft? 17 december 1985
Herr talman! Faktum är att den amerikanska lagstiftningen har medfört en frizon i det sydafrikanska jordbruket. Men min fråga till Maj-Lis Lööw kvarstår: Tror hon verkligen på en renodlad isoleringspolitik vad gäller Sydafrika? Måste inte de grupper som inne i Sydafrika och utanför Sydafrika kämpar för en förändring av det sydafrikanska samhället ha stöd, kontakter, möjlighet att resa ut? Måste inte massmedia få verka fritt i Sydafrika? Är inte kontakter ett medel för förändring?
Herr talman! En renodlad isoleringspolitik tror jag på därför att vad vi nu diskuterar är en renodlad ekonomisk isolering. Jag är alldeles övertygad om att om vi får världssamfundet med på en renodlad isoleringspolitik gentemot Sydafrika, så kan vi mycket snabbt förkorta det sydafrikanska folkets lidande och åstadkomma att apartheid avskaffas. Det stora steget, som så många varit inne på här, är att vi måste fortsätta vår kamp inom FN. Inte förrän vi får en total bojkott av Sydafrika vill jag påstå att vi har en renodlad isoleringspolitik.
Herr talman! De internationella sanktioner som vi alla anser att vi måste verka för är inte detsamma som en renodlad isoleringspolitik gentemot det sydafrikanska samhället. Det är det jag tror vi måste vända oss emot. Det är kontakter, stöd åt de grupper som kämpar mot apartheid, som ger en chans till en fredlig, demokratisk utveckling.

Fru talman! Under den borgerliga regeringsperioden lämnades två datapolitiska propositioner som kritiserades starkt av socialdemokraterna. Enligt denna kritik var de alltför övergripande och innehållslösa. Socialdemokraterna har därefter i regeringsställning vid upprepade tillfällen antytt att man mycket snart skulle redovisa en kraftfull datapolitik. Regeringen har nu äntligen efter många annonseringar och tidsförskjutningar lämnat sina förslag till inriktning av datapolitiken. Det blev inte en, i en samlad proposition, uttryckt politik. Det blev inte mindre än fyra olika dokument som behandlar olika delar av datapolitiken och som därutöver getts olika form, vilket försvårar riksdagens behandling av den. Enligt vår mening berör följande av regeringen på senare tid avlämnade dokument väsentliga frågeområden av datapolitisk karaktär: skrivelsen nr 202 om den offentliga sektorns förnyelse, skrivelsen nr 218 om ett informationsteknologiskt program och propositionen nr 220 om datapolitik samt propositionen 225 om statsförvaltningens användning av ADB m.m. Anledningarna till att även dokument 1 i väsentliga delar bör betraktas som ett datapolitiskt dokument har regeringen själv angivit, bl.a. genom att man i proposition 220 om datapolitik och 225 om statsförvaltningens användande av ADB m.m. angivit att ADB är det väsentligaste instrumentet för att genomföra programmet om statsförvaltningens förnyelse. I själva verket förutsätter detta program en kraftigt utökad användning av ADB inom den offentliga sektorn. Att så är fallet har framgått ännu tydligare genom olika tidningsartiklar under de senaste dagarna. Under dessa rubriker verkar socialdemokraternas hemliga besparingsprogram att dölja sig. Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att regeringen valt att ge riksdagen till känna stora delar av sin politik genom skrivelser, som inte medger en riksdagsbehandling av sedvanligt slag. De har dessutom lämnats till riksdagen alltför sent för att de skulle kunna behandlas före sommaruppehållet, och först nu har riksdagen möjlighet till en realbehandling. Vi moderater finner att vi inte kan acceptera betydande delar av den datapolitik som nu har framlagts av regeringen. Därtill finner vi avsevärda brister och underlåtenheter att behandla väsentliga områden. Exempel på detta är: — Den innehåller inga förslag till lösningar av de många allvarliga problem vi står inför, t.ex. i form av hot mot medborgarnas personliga integritet, den ökade sårbarheten i samhället och den allt större inverkan på verksamheter utanför den statliga sektorn som de statliga datasystemen har. —- Den medför en ökning av den offentliga sektorns storlek i strid mot de nedskärningsmål som riksdagen har ställt upp. — Den främjar inte kostnadssänkningar inom den statliga sektorn genom förbättrad användning av ADB och stimulering av den administrativa utvecklingen. —- Den behandlar inte annat än ytligt den omfattande verksamhet som 1 staten bedriver inom datatjänstområdet, bl.a. i form av en utförsäljning av uppgifter som är känsliga för individer och, i vissa fall, även för rikets säkerhet. Den ger i stället ett klart intryck av att den socialdemokratiska regeringen vill underlätta och öka denna verksamhet. — Den tar inte upp några som helst förslag till hur man skall genomföra de oundgängligen erforderliga förändringarna av de stora centraliserade statliga datasystemen. — Den berör knappast med ett ord behovet av en kraftfull rekonstruktion av och strukturrationalisering bland de statliga myndigheter som finns inom området. Listan på brister kan göras mycket längre. Den vänligaste sammanfattande bedömning som kan göras av de fyra dokumenten är att de är mångordiga och substanslösa. Arne Gadd sade i debatten om en av de borgerliga propositionerna att den var förlöst i kuvös. Men den här propositionen har i sista minuten dragits fram med tång. Innehållet leder dessutom tankarna till ett uttalande av den socialdemokratiske ordföranden i datadelegationen, som efter ett studiebesök kännetecknade vissa leverantörer av dataprodukter som ”okunniga, aningslösa och cyniska”. Detta omdöme synes vara tillämpligt på leverantörerna av dessa dokument. Men den allvarligaste invändningen som vi moderater har mot propositionen och regeringens förslag till datapolitik är den näst intill totala bristen på förståelse för skyddet av den personliga integriteten i dagens kontrollsamhälle. Fria medborgare är det demokratiska samhällets grundval. Demokratin förhindrar att ett fåtal förtrycker flertalet men syftar för den skull inte till att ge flertalet total bestämmanderätt över fåtalet. Ett demokratiskt samhälle måste därför bygga på respekt för den enskilde medborgarens integritet och frihet. I ett fritt och demokratiskt samhälle får heller inte stat och myndigheter tillåtas att med datateknikens hjälp utöva en genomgripande kontroll av medborgarna med samhällets bästa som motivering. Fru talman! I Sverige finns sedan 1973 en datalag. Datalagen utgör ett legalt skydd mot att med hjälp av datorer genomföra otillbörligt intrång i den enskildes integritet. Begreppet otillbörligt intrång har under de senaste åren fått en allt snävare innebörd. Allt fler och allt kraftigare intrång blir i myndigheternas tolkning tillbörliga. Den enskildes ställning och rättssäkerhet har blivit allvarligt hotade under den senaste socialdemokratiska regeringsperioden. Detta har skett dels genom att myndigheterna tillåtits samla in alltmer information om medborgarna och lägga upp allt större dataregister, dels genom att regeringen tillåter alltmer omfattande och besvärande samkörningar. Den föreliggande propositionen om datapolitiken och om användningen av ADB inom det statliga området ger, trots det på sina ställen vackra talet om betydelsen av den personliga integriteten, ett närmast skrämmande intryck. Den enda personliga integritet som enligt propositionen skall skyddas synes vara arbetstagares integritet gentemot arbetsgivares system, medan myndigheters kontroll av den enskilde är berättigad och skall utbyggas. Vi delar regeringens uppfattning att den enskilde arbetstagarens krav på skydd för sin integritet är väsentliga och berättigade. Vi delar däremot inte uppfattningen att samhällets behov av kontroll i alla lägen skall Prot. 1985/86:53 ta över den enskilde medborgarens krav på skydd för sin integritet. 17 december 1985 Mot den bakgrunden avstyrker vi moderater hela det avsnitt oms.k. aktiv ZI NS informationsförmedling som finns i propositionen om användningen av ADB inom den statliga sektorn. De förslag som finns där är illa underbyggda och innebär ett allvarligt hot mot den personliga integriteten. De frågor som behandlas där är dessutom till stor del föremål för utredning av dataoch offentlighetskommittén. Fru talman! Kollektivismen hotar den enskildes integritet i dagens samhälle. När samhället utformas så, att den enskilde står i beroende till stat och kommun skapas krav på uppgifter, insyn och kontroll. Kollektivismen skapar ett behov av statistik och kunskap om den enskilde för att framtiden skall kunna planeras. Kollektivismen skapar föreställningen hos medborgare och myndigheter att kollektivets intressen går före den enskildes rätt. Som en följd därav anses uppgifter om den enskilde vara någonting som det offentliga nästan automatiskt har rätt till. Vi delar inte den inställningen. Det är den enskilde medborgaren som har den främsta rätten att bestämma över vem som skall förfoga över uppgifter om den egna personen. Det är mot denna bakgrund som debatten om datorer och deras hot mot integriteten skall ses. Datasystemet är i detta sammanhang en sorts kollektivismens informationssystem. I ett fritt och öppet samhälle innebär datorer inget hot mot den enskildes integritet. I ett slutet och kontrollerat samhälle kan datorerna betjäna den som vill kontrollera och övervaka medborgarna. Det saknas inte exempel på hur den enskilda människans integritet är i fara. En offentlig utredning föreslår att en enskild myndighet skall ges rätten att själv bestämma om samkörningar av känsliga personregister skall tillåtas. Försök diskuteras som innebär att posten skall rapportera om sina kunders förläggningar av tillfälliga adressändringar. Televerket försäljer uppgifter om personer som flyttat. En statlig kommission föreslår att den enskilde i vissa fall skall tvingas bevisa sin oskuld för att betraktas som hederlig. Fastighetstaxeringen genomförs genom att den enskilde får redovisa innehållet i sitt hem. Datasamkörningar av personregister ökar. Privata företag skall tvingas lämna ut ytterligare uppgifter om den enskilde till nya samkörningar. Uppgifter om inkomst önskas samkörda med mantalsskrivningsoch sjukförsäkringsregistret. Fackliga register önskas samkörda med skatteregister. Myndigheter planerar för stora databaserade folkräkningar. Kommissionen mot ekonomisk brottslighet föreslog en lång rad nya samkörningar av personregister. Statliga myndigheter uppmanas att ange misstänkta medborgare och vidarebefordra uppgifter om den enskilde till andra myndigheter. En majoritet i riksskatteverkets styrelse, företrädande samhällsintressen och kollektivistiska intressen, beslutar föreslå en ändring i datalagen som i praktiken skulle göra datainspektionen till en byråkratins försvarare mot medborgarnas intressen. Moderata samlingspartiet anser att det är oundgängligen nödvändigt att inom politikens alla områden stärka den enskildes ställning gentemot offentliga myndigheter och olika organisationer. Datatekniken har skapat en direkt konflikt mellan offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen. I ett fritt och öppet samhälle är det av vitalt intresse att medborgarna har god insyn i det offentligas verksamhet och de uppgifter som det offentliga har om medborgarna. Samtidigt är det för den enskilde medborgaren av stor vikt att känsliga uppgifter som han eller hon har lämnat till den offentliga myndigheten behandlas med sekretess. Frågeställningarna beträffande offentlighetsprincipens tillämpning har komplicerats avsevärt genom den ökade användningen av datatekniken. De berör en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, och bör därför behandlas med särskild omsorg. Datatekniken har gett myndigheter och andra organisationer betydande möjligheter att insamla och behandla information. Detta tillsammans med ökade möjligheter att sammanställa information har lett till att uppgifter som tidigare kunnat anses vara harmlösa var för sig, nu ställs samman till en för den enskilde medborgaren avslöjande helhet. I grunden är detta inte en konsekvens av datatekniken som sådan. Många olika uppgifter om den enskilde kan även manuellt insamlas och sammanställas. Datatekniken har därigenom gett den som vill och har rätt att insamla och sammanställa information möjlighet att göra detta i stor skala. Det behövs därför en klarare reglering av vilken typ av uppgifter om den enskilde som en viss myndighet har rätt att begära. Myndigheter har inte automatiskt rätt till information om den enskilde. Den enskilde skall ha stor självbestämmanderätt över uppgifter om den egna personen. Kommunala eller statliga myndigheter skall därför inte själva få avgöra vilka uppgifter de skall insamla. Vi behöver stötta upp skyddet av den personliga integriteten genom olika registerlagar. Datalagen fungerar inte tillfredsställande om det inte finns registerlagar kopplade till den. Nu finns det bara en skatteregisterlag och en fastighetstaxeringsregisterlag — och sedan finns lagen om REX kvar i kanslihuset sedan länge. Vi i moderata samlingspartiet anser att en politik där man på bästa sätt utnyttjar den nya informationsteknologin måste bygga på följande riktlinjer: För det första ställer det ökande användandet av datorer och dataregister krav på ett förstärkt skydd av den enskildes integritet. För det andra måste offentlighetsprincipen hållas levande även i en tid då en stor del av offentliga uppgifter registreras på data. För det tredje måste sårbarheten i olika register och olika system beaktas. För det fjärde måste strävan vara att vi skapar största möjliga frihet och är öppna för att Sverige skall bli ett land som på bästa sätt, inom olika samhällsområden, tar till vara de fördelar och möjligheter som den nya teknologin ger. Socialdemokraterna har inte alls eller endast i begränsad omfattning tillgodsett dessa intressen, varför vi har reserverat oss vad gäller riktlinjerna för den framtida datapolitiken. Fram till 1976 var socialdemokraterna rätt ointresserade av att föra upp datafrågorna på ett politiskt plan. Fram till dess gällde därför det som senare kommit att kallas ämbetsmännens datapolitik. 1979 års datapolitiska beslut ändrade på det. Detta innebar i korthet att datautvecklingen skall stå under parlamentarisk kontroll och tillsyn — vi skall därför ha en datapolitik. Viktigare beslut i datafrågor skall underställas riksdagen. Regeringen föreslår nu nya riktlinjer för datapolitiken. De skall tydligen Prot. 1985/86:53 ersätta 1979 års principer, som inte ens nämns. Arne Gadd var 1979 17 december 1985 socialdemokraternas talesman. Står han kvar vid beslutet från 1979? Det Ga oo skulle jag bra gärna vilja veta i dag. Då var Arne Gadd med på att införa parlamentarisk kontroll. Att beslutsunderlaget dessutom skulle vara begripligt när det kom från regeringen till riksdagen och från myndigheter till regering ansågs då också vara självklart. Det skulle även finnas en uppdelning på vilka frågor som var politiska och vilka frågor som kunde betraktas som s.k. ingenjörsfrågor och som alltså kunde handläggas av tjänstemän på en lägre nivå. Fru talman! Jag går nu över till att helt kortfattat beröra några av reservationerna till finansutskottets båda betänkanden. På grund av den viktiga funktion som ett dataregister kan ha för den enskilde, kan ett fel orsaka stora problem. Erfarenheten visar också att det ofta har varit svårt att få till stånd en rättelse. En sådan bör dock ske snabbt. Varje dataregister hos myndigheter bör därför regleras av särskild lagstiftning, som bl.a. klargör myndighetens ansvar gentemot den enskilde medborgaren. Vi moderater har tillsammans med folkpartiet utvecklat detta i reservation nr 6, och i reservation nr 5 tar vi moderater upp frågan om myndigheternas försäljning av uppgifter från personregister. Den statsrättsliga grunden för myndigheters kommersiella verksamhet, om det över huvud taget föreligger någon sådan rätt, är oklar. Det enda som är helt klart är att myndigheter i större eller mindre omfattning ägnar sig åt kommersiell verksamhet. Då det gäller personuppgifter sker sammanställningar och försäljning av sådana ofta efter begäran och då med hänvisning till offentlighetsprincipen. Den unika och viktiga offentlighetsprincipen har förvisso inte skapats för att möjliggöra massuttag ur register. Datatekniken har gett myndigheter och andra organisationer betydande möjlighet att samla in och behandla information. Detta tillsammans med den ökade möjligheten att sammanställa information har lett till att uppgifter som tidigare kunnat anses harmlösa var för sig nu kan ställas samman till en för den enskilde medborgaren avslöjande helhet. I grunden är detta inte en konsekvens av datatekniken som sådan; många olika uppgifter om den enskilde kan även manuellt insamlas och sammanställas. Datatekniken har däremot gett den som vill och har rätt att insamla och sammanställa information möjlighet att göra detta i stor skala. Det behövs därför enligt oss moderater en klarare reglering av vilken typ av uppgifter om den enskilde som en viss myndighet har rätt att begära. Myndigheter har inte automatiskt rätt till information om den enskilde. Den enskilde skall ha större bestämmanderätt över uppgifter om den egna personen. Kommunala eller statliga myndigheter skall därför inte själva få avgöra vilka uppgifter man skall samla in. Vi moderater har framfört de idéerna i reservation nr 10. Vi anför också, i reservation nr 11, att besvär vid talan mot datainspektionens beslut skall föras till regeringsrätten och inte till regeringen. Vi anser det olämpligt att frågor om mänskliga frioch rättigheter, dit besvär över datalagen kan höra, blir föremål för granskning av regeringar med växlande politiska åsiktsinriktningar. Vad gäller sårbarhet vill jag bara säga att vi har en gemensam borgerlig 53 reservation där vi från moderata samlingspartiets sida anser att sårbarhetsfrågorna är utomordentligt viktiga och att regeringens förslag innebär en klar försvagning av den nödvändiga bevakningen av sårbarhetsfrågorna. Men det är inte bara på den direkt statliga sidan vi har stora problem med den starkt decentraliserade verksamheten. Vad gäller teleområdet skulle man kunna dra paralleller med det gamla skråtvånget. I en gemensam borgerlig reservation har de tre partierna framhållit att televerkets monopol bör avvecklas och att i princip alla möjligheter bör öppnas för konkurrens med teleutrustning. På det allmänna området inom den offentliga förvaltningen fungerar dessutom inte upphandlingsverksamheten särskilt effektivt. Man hinner helt enkelt inte med den tekniska utvecklingen. Staten borde i stället inrikta sina resurser och krafter på att samordna insatserna för den administrativa utvecklingen av statens verksamhet. Som vi ser det måste en rad olika åtgärder vidtas beträffande informationsteknologins och ADB-teknikens användning inom administrationen i staten. Dessa uppgifter bör anförtros åt ett särskilt organ. Det kan i princip ske antingen genom att ett befintligt organ erhåller förändrade, vidgade och delvis nya arbetsuppgifter eller genom att ett nytt organ skapas. Oavsett vilken av dessa metoder som väljs kommer det att påverka arbetsuppgifterna för andra myndigheter och organisationer. Bristerna i den nuvarande ordningen har sådana orsaker och är av sådan omfattning att det förefaller ogenomförbart att avhjälpa dem på ett tillfredsställande sätt enbart genom smärre förändringar av något av de befintliga organen. En väg kan vara att bygga upp det nya organet kring vissa personella resurser inom statskontoret, samtidigt som i övrigt en allmän effektivisering av den statliga rationaliseringsoch revisionsverksamheten åstadkoms genom att den tidigare väckta tanken om en sammanslagning av delar av statskontoret och riksrevisionsverket realiseras. Någon ökning av de totala statliga kostnaderna förutsätts därvid icke ske. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga av moderata företrädare undertecknade reservationer till finansutskottets båda betänkanden.

Fru talman! Utvecklingen av datorer och datorbaserad teknik har gått oerhört snabbt. För 20 år sedan hade väl de flesta av oss inte speciellt mycket uppfattning om datamaskinen, som den då kallades. Kunskapen fanns hos en grupp specialister inom de olika matematiska vetenskaperna. På de senaste 20 åren har datorerna fått allt större kapacitet samtidigt som de har blivit mindre och billigare, en utveckling som påverkar oss alla både i stort och smått, både privat och offentligt. På några områden är utvecklingen i dag lovande från liberala utgångspunkter, och lovande är också att man går från stora, centrala system till decentraliserade, utvecklade på användarnas villkor. På andra områden är utvecklingen mer hotande mot de väsentliga liberala värdena. Då tänker jag på användningen av personnummer i personregister och på de tekniska möjligheterna att samköra olika register. Jag tänker också på att samhällets sårbarhet har ökat i och med de stora datasystemen. Prot. 1985/86:53 Folkpartiet menar att vi måste ta till vara de möjligheter som datatekniken 17 december 1985 ger att sprida makt och ansvar och att ge medborgarna service och bättre. a ot information. Datateknik skall användas till att öka allmänhetens ins: "och inflytande över den politiska beslutsprocessen. För att vi skall nå dit « .vsi vissa fall politiska beslut och ny lagstiftning. Folkpartiet vill dock varna för en övertro på möjligheterna att enbart via politiska beslut länka in datautvecklingen i önskvärda banor. Det är endast genom en bred utbildning, bred information om data till många människor, där de själva får ta ställning i datafrågor, som utvecklingen kan bli den vi önskar. I högre grad än nu måste opinionsbildning ske och beslut fattas av enskilda människor. Detta berör exempelvis programvaruutvecklingen, där det är av stor vikt att man tar fram användarvänliga program. Vi måste också vara försiktiga med att bygga in alltför stora och alltför många beslut i datasystemen. Beslutsfattandet kommer då att bygga på för mycket reglementen och paragrafer och för litet mänskligt sunt förnuft och mänskligt omdöme. Ingela Josefsson på Arbetslivscentrum har gjort ett arbete i detta sammanhang och använt sig av termerna ”social kompetens” och ”socialt omdöme” i samband med programutveckling. Hon har tagit exempel från vad som kunde hända och vad som i vissa fall hände när försäkringskassorna datoriserades och man försökte pressa in ett regelverk i datatermer. Då hände det att tjänstemännens sociala omdöme och sunda förnuft inte användes, utan man fick en fyrkantig beslutsprocess och fyrkantiga besked till människorna. I stället kan ju tjänstemännen genom sitt omdöme tillföra datasystemet olika kvaliteter. Datatekniken skall användas där dess egenskaper kommer fram bäst, t.ex. för att sammanställa stora informationsmängder. Men omdömen skall ges och beslut skall fattas av människor. Fru talman! Folkpartiet anser att integritet i stor utsträckning är en fråga om kunskap och därigenom även en fråga om makt. Vi vill öka den enskilda människans makt att bestämma över sitt eget liv och över de uppgifter som lagras om henne. Vi vill minska andra människors makt att manipulera henne. Låt mig ge några exempel på åtgärder som vi anser skulle öka skyddet för den enskildes integritet och minska andras möjligheter att manipulera samt minska myndigheternas maktställning. För det första är det, som folkpartiet ser det, mycket viktigt att slå vakt om datainspektionens ställning. Datainspektionen bör även i fortsättningen avgöra om samkörning mellan olika register skall tillåtas. Likaså skall förhandsprövningen av stora register bestå. Detta bör självfallet alltid gälla då det är fråga om kontroll av människor. För det andra menar folkpartiet att antalet register som förs med personnumret som bas bör starkt begränsas. Folkbokföringsoch skatteregistren liksom arbetsgivarnas löneregister kan baseras på personnummer så länge de korresponderar med varandra. Men för det stora flertalet övriga register bör användningen av personnummer vara förbjuden om inte datainspektionen ger särskilt tillstånd. Även om vi vet att en minskning av användningen av personnummer inte 55 är allena saliggörande för att begränsa samkörningar kommer det i praktiken att bidra till större återhållsamhet. För det tredje tror vi att en geografisk uppdelning av stora register skulle motverka att alltför många uppgifter samlas på ett ställe. De tekniska skäl som tidigare fanns för stora centrala datasystem föreligger inte längre. Fru talman! Vi vet att samkörning av register med personuppgifter kan skapa kunskap om de berörda människorna som är utomordentligt detaljerad och som kan vara starkt integritetshotande. Samkörning bör därför, som jag tidigare har sagt, tillämpas med stor försiktighet. I princip bör en uppgift som är insamlad för ett ändamål inte få användas för något annat, eftersom den då samlade bilden, som i sak kan vara korrekt, kan ge en helt felaktig bild. Detta kallas ibland för nyckelhålseffekten. Man ser en isolerad del av verkligheten som ger ett helt annat intryck än helheten. Ett problem med anknytning till detta är att olika register kan röra sig med samma begrepp, men där den faktiska innebörden av begreppet är helt olika. Vi kan ta begreppet inkomst som exempel. När vi deklarerar finns det tre olika slags inkomstbegrepp — kontant bruttolön, taxerad inkomst som underlag för beräkning av grundbeloppet och det nya begreppet som ligger till grund för beräkning av tilläggsbeloppet. Människor kan även finnas med i försäkringskassans register, där årsinkomsten ofta är lika med 12,16 x månadslönen. Människor kan även finnas med i barnomsorgsregistret, där inkomsten består av både lön och vissa bidrag. Om man då samkör dessa olika register kommer inkomsten att variera högst avsevärt för samma individ, och alla uppgifter är korrekta. Svaret på frågan om vilken inkomst som är den rätta är alltså att det beror på omständigheterna. Fru talman! Offentlighetsprincipen ger varje medborgare i Sverige rätt att ta del av statliga och kommunala handlingar. Fler och fler handlingar finns nu endast tillgängliga på data. Specialkunskap krävs i vissa fall för att kunna ta del av dem. Folkpartiet anser att medborgarnas rätt till insyn enligt offentlighetsprincipen inte får minska på grund av tekniska omständigheter. Datatekniken öppnar möjlighet för var och en att få del av de offentliga dokumenten. Det innebär att det först i och med datateknikens genombrott egentligen är möjligt att leva upp till offentlighetsprincipens anda. Samtidigt som det är önskvärt att använda datatekniken för att öka medborgarnas insyn i olika myndigheters förehavanden måste också hänsyn tas till den personliga integriteten. Det är alltså fråga om en balansgång: Det är nödvändigt att öka tillgängligheten för material som är offentligt och samtidigt skärpa sekretessreglerna för uppgifter som är av integritetskänslig natur. Fru talman! Det som är datateknikens styrka är samtidigt samhällets svaga punkt. Snabbheten i insamlandet av information blir i orätta händer ett vapen. När rätt knapp trycks ned strömmar fakta in — fakta som det tidigare tagit dagar, veckor, kanske år att samla in. Detta har bl.a. sårbarhetsberedningen påtalat — dvs. den känslighet och ömtålighet samhället har utvecklat som en följd av datoriseringen. Därför vill vi i folkpartiet att myndigheterna åläggs att upprätta en form av katastrofplaner, som utgår från känsligheten hos myndigheternas datasys tem. Vi vill också att sårbarhetsberedningen bibehålls som forum för diskussion och samarbete när det gäller samhällets sårbarhet på dataområdet. För att en fortsatt satsning på industriell utveckling och effektivisering av näringslivet skall lyckas, måste utbildning vara ett nyckelbegrepp. Det är utbildningsnivån hos befolkningen i genomsnitt som sätter gränserna för vårt utnyttjande av ”informationssamhällets” möjligheter. Det finns absolut ingen anledning att göra oss alla till dataexperter, men vi borde alla få lära oss att använda några enkla dataredskap, dels för att få ökad förståelse för datorteknikens sätt att fungera, dels för att själva ha praktisk nytta av t.ex. ordbehandlare eller enkla kalkyleringsprogram. Det är också viktigt att utbildning och omskolning blir återkommande inslag i arbetslivet. Det går inte längre att skaffa sig en yrkesinriktad grundutbildning och sedan leva på den under resten av livet — dels därför att kompetenskraven ökar, dels därför att många yrken med tiden kommer att bli helt förändrade. De flesta av oss kommer därför att bygga på våra grundkunskaper i olika etapper. En del kommer t.o.m. att frivilligt eller ofrivilligt helt byta yrkesinriktning. Osäkerheten har varit särskilt stor om hur kvinnorna påverkas av datoriseringen. Man har pekat på att det är speciellt kvinnojobben som berörs — kontorsjobb som utförs av sekreterare, maskinskriverskor, kanslisterm.m. Många har känt oro för att jobben skall utarmas eller helt försvinna. Men samtidigt innebär förändringen en möjlighet att utveckla den traditionella kvinnliga sekreterarrollen till ett kanske mer ansvarsfyllt jobb för både män och kvinnor. Och kanske är det rent av chefernas jobb som framöver kommer att förändras allra kraftigast. Detta hindrar inte att det på kort sikt behövs speciella utbildningsoch fortbildningsinsatser för de kvinnor som nu har de hotade jobben. Och speciella ansträngningar inom ungdomsskolan måste göras för att styra flickorna till mer otraditionella yrkesval, styra dem så att de väljer jobb över hela yrkesfältet. De särskilda satsningar som har gjorts bl.a. i Skåne på sommarloven — datorstugor för flickor — har varit mycket framgångsrika och kommer säkert att spela en stor roll. Man har alltså på sommaren haft datorstugorna öppna med den uttalade meningen att de är öppna i första hand för flickorna. Fru talman! I folkpartiets motion 1493, yrkandena 1 och 2, framhöll vi att myndigheterna bör reagera när någon anmäler om en uppgift i ett register är felaktig. Det är positivt att datainspektionen på regeringens uppdrag, i väntan på dataoch offentlighetskommittén, under våren har utfärdat rekommendationer att så skall man göra. Därmed anser vi att vårt yrkande i den motionen tills vidare är tillgodosett. En annan glädjande sak är vad som skett med anledning av vår motion 25, yrkande 2, som gäller socialstyrelsens önskan att bygga upp ett stort slutenvårdsregister. Statsrådet Sigurdsen har vid en frågestund i riksdagen, efter vissa turer med JK inblandad, talat om att socialstyrelsen för närvarande inte upprättar något register. Därmed är tills vidare också det yrkandet tillgodosett. Fru talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation 6 som gäller

Fru talman! Detta är en debatt med försening. Jag tror att alla djupt beklagar att regeringens förslag och anmälningar kom så sent under vårriksdagen att en behandling då blev omöjlig. För att anknyta till ett tidigare anförande här, var Arne Gadd med om förlossningen den här gången. Förslagen kom också i splittrad form, som har nämnts. Dessutom inga nya resurser, bortsett från 5 milj.kr. i tilläggsbudget I för teknikupphandling av basdatorer. Alltså egentligen i stort sett pengar av någon storleksordning bara i samband med det nationella mikroelektronikprogrammet som kom hösten 1983, under den gångna valperioden. Det var ändå en av huvudkritikpunkterna mot den proposition som vi lade fram våren 1982 från bl.a. Arne Gadd att det var för litet pengar. Jag kommer ihåg att Landsorganisationen hade ungefär samma uppfattning. Här finns som sagt 5 milj.kr. En annan besvikelse är att den socialdemokratiska regeringen inte mer lagt sig vinn om att följa upp den breda parlamentariska majoritet som etablerades genom arbetet i datadelegationen under perioden 1980-1982, med avslutande debatt om den proposition som vi då lade fram och beslut den 18 maj 1982. Under de gångna tre åren har t.ex. datadelegationen givits en mer och mer undanskymd roll i arbetet för att forma en samordnad datapolitik. Det har inneburit att vi i dag kan avläsa en betydligt mer splittrad bild politiskt i datafrågorna än 1982. Denna splittring visar sig också i en markerad återgång till mer och mer sektorpolitik. Ett exempel på det var när regeringen lade fram ett informationsteknologiprogram för riksdagen men utan den helhetssyn på datafrågorna som lagts fast i 1982 års beslut. När riksdagen sedan gav regeringen bakläxa och bad om en komplettering av de datatekniska förslagen och resurserna till det området, med förslag också om människa-maskin-frågorna och samhällskonsekvensfrågorna, valde industriministern att sätta en restriktion ekonomiskt som innebar att inga nya resurser fick tillföras. Det kravet gjorde att ingenting egentligen hände konkret som följd av riksdagens beslut. Jag skall återkomma till det när jag kommenterar näringsutskottets betänkande som ingår i den här gemensamma överläggningen. Om jag skulle dra någon parallell — det är kanske litet elakt förstås — med förhållandena på andra håll i världen kan jag konstatera att den här uppläggningen ganska väl stämmer med hur den brittiska regeringen hanterar den här sortens frågor. För England är datapolitik enbart sektorpolitik och industripolitik med någon anknytning till utbildning och ingenting mera. Där finns inga visioner om vilket samhälle man egentligen vill skapa. Inte visste jag att den svenska socialdemokratiska regeringen sökte sina ideal hos Mrs. Thatcher. Enligt vår uppfattning krävs en samordnad datapolitik som är sektoröver gripande. Därmed blir den också tvärpolitisk. Det går inte att göra Prot. 1985/86:53 datapolitiken till en variant på industripolitik utan att skada dess innehåll. 17 december 1985 Det visar den erfarenhet som jag tidigare hänvisade till beträffandedet. ZH informationsteknologiska programmet. I vår reservation till finansutskottets betänkande 5 angående riktlinjerna för den framtida datapolitiken säger vi: 1. Det är nödvändigt att försöka tillämpa en helhetssyn på datafrågorna, dvs. att i ett sammanhang betrakta tekniken, dess användning och konsekvenserna av denna användning för människor, organisationer och samhälle. 2. Många parter, grupper och enskilda måste ges möjlighet att påverka utvecklingen och användningen av datatekniken. Det gäller naturligtvis genom politiska beslut, men det räcker inte. På grund av datateknikens generella karaktär krävs naturligtvis att användarna får vara med och bestämma. Här har inte minst de fackliga organisationerna stora uppgifter att fylla för att stödja sina medlemmar ute i arbetslivet. Det handlar om ett nödvändigt samspel mellan den politiska och den fackliga sfären i samhället. 3. Det är vidare angeläget att vi eftersträvar att aktuella problem löses i samverkan mellan berörda grupper, parter och enskilda. Om vi inte gör det blir det ännu mer så att den tekniska utvecklingen i kombination med ekonomiska drivkrafter anger hur tekniken — på gott och ont — kommer att användas. Då ligger, som det ofta har varit hittills, väldigt mycket makt och inflytande i producenternas händer. I majoritetens skrivning säger man att den tekniska utveckling som har ägt rum och ”de förändringar som skett med anledning härav” kräver nya riktlinjer för datapolitiken. På vilket sätt anser Arne Gadd att den tekniska utvecklingen i sig påverkar de övergripande riktlinjer som vi var överens om 1982? Det framgår inte av majoritetens skrivning. Eller är det stötande att vi klart säger ifrån att det är ett gemensamt intresse för samhälle, företag och myndigheter samt för fackliga organisationer att en bred utbildning — alltså riktad till allmänheten — genomförs? Intresset från regeringens sida att fullfölja den breddutbildning som vi inledde 1982, bl.a. via folkbildningens organisationer, har ju inte varit särskilt imponerande. Under min tid som ordförande i datadelegationen fram till oktober 1982 försökte jag uppnå en hundraprocentig uppslutning kring denna hörnsten i datapolitiken. Ett avståndstagande från breddutbildningen innebär att det även i fortsättningen är experterna som i stort sett ensamma skall påverka teknikutvecklingen och teknikanvändningen, sade jag bl.a. i debatten i riksdagen 1982. Jag betonade också det värde som ligger i att en bred opinion ställer upp på allas vår rätt, även som lekmän, att värdera teknik efter dess användning och konsekvenser. Men för att den demokratiska processen skall ha någon chans krävs en hög kunskapsnivå hos många människor, en klar allmänorientering som sätter in utvecklingen på informationsoch dataområdet i ett större sammanhang. Låt mig då något kommentera regeringens förslag att lägga ner datadelegationen. Från början inrättades delegationen för att bevaka utvecklingen, främja kunskapsutvecklingen på dataområdet och föreslå åtgärder för att garantera en positiv utveckling av datoranvändningen i samhället under 59 demokratisk styrning och kontroll. Det senare uttrycket tror jag är direkt hämtat ur en socialdemokratisk motion från 1979. Det här med kunskapsutvecklingen gäller förstås hela samhället, men det handlar också om en samlad kunskapsbank som vi politiker har nytta av. Jag har noterat att bl.a. civilministern vid flera tillfällen har suckat en aning över hur besvärligt det är för oss politiker att hänga med på detta område. Jag har sett det som en ganska självklar uppgift för datadelegationen genom åren att medverka till att man någorlunda hyggligt kan följa med via den information som samlats av de skickliga medarbetarna i kansliet. Jag tror för min del att de olika representanter som varit med i datadelegationen under årens lopp har uppskattat uppgiften. Jag gjorde det i hög grad. Det här handlar naturligtvis också om att ge oppositionen och regeringen någorlunda jämbördiga möjligheter att följa med. Det behövs även ett inflytande av det slag som funnits i datadelegationen för att ge stimulans och drivkraft åt arbetet. Nu skall dataverksamheten samordnas på statsrådsplan i regeringskansliet. Dessutom föreslås en referensgrupp. Man skall kanske inte utfärda betyg med tvärsäkerhet i förväg, men jag har en känsla av att det kommer att bli en besvärlig lösning. Jag avundas inte Ingvar Carlsson, som dessutom har en mängd andra uppgifter på sitt bord. Det hade varit bättre att låta datadelegationen finnas kvar, men det hade naturligtvis förutsatt att delegationen också hade fått meningsfulla uppgifter. Jag menar att det tyvärr blivit mindre och mindre av detta under senare tid. I majoritetsskrivningen i finansutskottet har man gett datadelegationen en klapp på axeln för väl utfört arbete. Men genom att den tekniska utvecklingen har inneburit att datakraft kan decentraliseras kan ”de nödvändiga datapolitiska övervägandena” ske inom de olika sakområdena. Så skriver man i betänkandet. Det innebär alltså, om jag tolkar det rätt, en sektorisering och inte tvärsektorialt handlande. Jag funderar ibland om det är ADB-beredningen, som verkat inom kanslihuset, som har gett underlag för den här slutsatsen. Vi har annars mest fått intrycket att det är fråga om revirbevakning. Men lyfter man det hela till statsrådsnivå, har man möjlighet att gripa in på ett helt annat sätt. Men det kommer att kräva som sagt mycket arbete. Jag vill dock önska Ingvar Carlsson & Co. lycka till. Hur kan man över huvud taget ha uppfattningen att samhällskonsekvenser som följd av den tekniska utvecklingen låter sig fångas in i ett sektorstänkande? Den frågan vill jag gärna rikta till Arne Gadd. Men anledningen till att datadelegationen en gång inrättades under minoritetsregerandets tid var, om jag har uppfattat socialdemokraterna rätt, att man den vägen ville under oppositionstiden få bättre grepp om de utredningar som tillsattes under vår regeringsperiod. De var ganska många. Men det var dataeffektutredningen och dataelektronikutredningen som initierade förslaget om datadelegation. Det förvånar mig litet att de övriga oppositionspartierna så villigt hängt på den socialdemokratiska slänggungan i det här fallet. Att det är fråga om ändrad uppfattning är alldeles klart. Avsikten var, som en del kanske minns, att delegationen skulle läggas ner redan i början av förra valperioden. Den gången lyckades centerpartiet att skapa majoritet för att behålla delegationen. I stället blev arbetet mer och mer nertonat inom delegationen. Långsam förtvining blev metoden att ta — Prot. 1985/86:53 död på den. Jag anser att utskottsmajoriteten här gör ett misstag. Förutsätt 17 december 1985 ningen för en delegation av det här slaget är naturligtvis att den får meningsfulla uppgifter och regeringens förtroende. När det gäller integritetsfrågorna, som har nämnts under debatten, är det bara att konstatera att de egentligen inte behandlas i regeringsförslaget. Där kommer Bengt Kindbom från centerpartiet att senare under debatten utveckla centerpartiets syn på dessa frågor. Låt mig helt kort beröra vår reservation 7, där vi begär ett tillkännagivande till regeringen med krav på begränsning av uppgiftslämnandet, dvs. krav på medborgarna att ständigt lämna uppgifter. Det kan naturligtvis även gälla företag. Det gäller också personnummeranvändningen och samkörningsproblematiken. Det handlar om den tillämpning som är möjlig redan i dag inom ramen för gällande lagstiftning. Vi begär helt enkelt ett moratorium, att man tar litet tid för att tänka efter beträffande utvidgad personnummeranvändning och samkörningar i avvaktan på att dataoch offentlighetskommittén, DOK som den kallas, arbetar fram förslag på just det här området. Det vore en logisk följd av den oro som så småningom spred sig till regeringen och föranledde tillsättandet av DOK, om man ställde upp på en sådan linje.

Beträffande breddutbildningen har vi reserverat oss för ett program för en fortsatt utveckling på området, bl.a. grundad på erfarenheter som datadelegationen redovisat i sin utvärdering och de erfarenheter som gjorts beträffande verksamhet riktad till korttidsutbildade och kvinnor. Utbildningsprogrammet bör sättas i verket hösten 1986 och genomföras under medverkan av bl.a. folkrörelser, studieförbund, folkhögskolor och kommunal vuxenutbildning. På samma sätt följer vi upp centerförslaget om förstärkning av högre utbildning och forskning om datoriseringens effekter för hela vårt samhälle — återigen en markering av vår helhetssyn. Starka skäl — naturligtvis inte minst de rent humanitära — talar för att hög prioritet bör ges åt satsningar på informationsteknologin för handikappade. På få områden är den goda användningen av data och elektronik så uppenbar som just på handikappområdet. Det är motpolen till det nattsvarta datastyrda hotet från de interkontinentala missilerna. Jag hänvisar här till reservation 15, gemensam för centern och folkpartiet. Vi har en motsvarande reservation i anslutning till näringsutskottets betänkande, reservation 7, om informationsteknologiprogrammet. Vi begär samma prioritering där när det gäller ökade satsningar på elektronik, data och datorer som när det gäller hjälpmedel för de handikappade. Enligt propositionen delas sårbarhetsfrågornas behandling upp på fyra olika områden: den civila statsförvaltningen, övrig statsförvaltning, resten av den offentliga sektorn och näringslivet. Näringslivet, handeln och kommunerna har kommit med invändningar i den frågan till utskottet, och enligt vår 61 mening bör den nuvarande sårbarhetsberedningen, som organisatoriskt är knuten till försvarsdepartementet, behållas. Återigen sektorstänkande, deltänkande, i stället för helhetssyn hos utskottsmajoritet och regering. I det här fallet välkomnar vi naturligtvis att folkpartiet och moderaterna ställer upp bakom helhetssynen, till skillnad från i fråga om datadelegationen. Det sista jag gjorde som dataansvarig i oktober 1982 var att överlämna en utredning som skett i datadelegationens regi angående socialförsäkringens ADB-system till den kommande socialministern, som hette Sten Andersson. Det handlade om en generalplan för decentralisering av socialförsäkringens ADB-system, decentralisering av arbetsuppgifter, information och medbestämmande. Den tycks numera vara begravd i statskontoret eller någon annanstans. Så mycket har nu inte hänt. När jag för ett tag sedan var på ett studiebesök på en försäkringskassa, hände sig — naturligtvis av en tillfällighet — att hela systemet strejkade, dvs. man kom inte ens i kontakt med den centrala datorn i Sundsvall. Det handlar om de rent fysiska förutsättningarna, utöver det som har nämnts av Margitta Edgren i detta sammanhang om möjligheterna för dem som jobbar på de enskilda försäkringskassorna att verkligen på egen hand följa med i den socialpolitiska utvecklingen och på sitt eget område. I reservation 23 till finansutskottets betänkande begär vi från centerpartiets sida utarbetande av strukturplaner för dels decentralisering av dataverksamheten inom den civila statsförvaltningen, dels en decentralisering av de statliga redovisningsoch personalsystemen som kallas S och SLÖR. Bifall till reservation 23. Nu när teknikutvecklingen mot minioch mikrominiatyrisering erkänns och används för att lägga ner datadelegationen, borde också de här förslagen förmå majoriteten att stödja den här sortens decentraliseringsåtgärder inom den offentliga sektorn, tycker man. När det gäller statsförvaltningens användning av ADB m.m. kommer Bengt Kindbom att utveckla vår syn på ombildningen av DAFA till ett aktiebolag. Till sist hinner jag med några få ord ytterligare om näringsutskottets betänkande. Där behandlas ju regeringens skrivelse om informationsteknologiprogram, som i sin tur är baserad på proposition 1983/84:8 om ett nationellt mikroelektronikprogram. Detta hade som ursprungligt syfte att främja utvecklingen inom mikroelektronikområdet samt främja forskning och utbildning med anknytning till nämnda område. Som jag tidigare framhållit var mikroelektronikprogrammet inte någon bra uppföljning av den proposition om samordnad datapolitik som antogs av riksdagen våren 1982, eftersom man hade missat helheten. I ett mer heltäckande informationsteknologiprogram måste mjukvarufrågorna komma in. Det måste bli ett närmande mellan program, systemexperter och användare. Och man måste samtidigt behandla och resursmässigt göra en avvägning mellan datatekniken, konsekvenserna för människorna på deras arbetsplatser och samhällskonsekvenserna. Det synsättet har vi tvingats följa upp i reservation 1 i näringsutskottets betänkande, där vi föreslår ett tillkännagivande till regeringen. Dessutom upprepar vi vårt tidigare förslag om hur viktigt det är att vi ger möjligheter för olika delar av landet att vara med i den oerhört snabba teknikoch Prot. 1985/86:53 datautvecklingen, att sprida kompetens, sprida teknikanvändning, att inte 17 december 1985 skapa koncentrationsproblem — som vi har gjort t.ex. i den här regionen, med löneglidning och brist på experter som följd, genom att koncentrera all verksamhet hit. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till alla de reservationer underskrivna av centerpartirepresentanter som återfinns i finansutskottets betänkande 5 och näringsutskottets betänkande 1. När det gäller finansutskottets betänkande 4 och konstitutionsutskottets betänkande 8 kommer Bengt Kindbom att ta upp de aktuella frågorna.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vpk-reservationerna i samtliga betänkanden som behandlas i denna debatt. Teknologiska omvälvningar har hittills i samhällshistorien tagit avsevärd tid. Varje ny teknologi har också haft ett begränsat verkningsområde. Med datateknologin — och särskilt dess avancerade form: mikroelektroniken — förhåller det sig annorlunda. Ingen tidigare teknologi har varit tillämpbar på så breda samhällsområden. Ingen har haft så direkta och omfattande sociala verkningar. Ingen bär på så stora motsägelser mellan det destruktiva och det rationella. Datateknikens förmåga att spara in mänskligt arbete saknar alla tidigare motstycken. I en elektronisk klocka ersätter 5 komponenter den mekaniska klockans 1000 sammansättningsmoment. En enda mikroprocessor i en symaskin ersätter 350 mekaniska delar. En mekanisk räknemaskin sammansätts på nio timmar, en elektronisk på mindre än en timme. Mänskligt arbete slås ut i en skala och med en snabbhet som aldrig förr har skådats. I den västtyska urindustrin minskade antalet arbeten under 1970-talet med 40 20 genom den nya teknologin. Den brittiska telefonindustrin minskade mellan 1974 och 1978 antalet sysselsatta med 25 26. Ett ledande USA-företag inom telekommunikationer minskade under det gångna årtiondet antalet anställda med 56 96. En rad andra studier av fall ur verkligheten visar också att minskningar i arbetsstyrkan noteras trots stora ökningar i produktionen. T.o.m. inom själva dataoch kontorsmaskinindustrin gör sig detta gällande. I Västtyskland steg mellan 1970 och 1982 produktionen i denna bransch med 169 90. Men effektiviteten per timme steg med 224 90. Arbetsvolymen minskade med 17 26, och antalet anställda reducerades med 10 96. I förbundsrepubliken har den teknologiska utvecklingen bidragit till att den högre arbetslöshet som prognostiserades för 1985 har uppnåtts redan 1983. Den oreflekterade åsikten att den nya teknologin kompenserar bortfallet av arbetstillfällen genom att skapa nya arbeten håller alltså inte. Det finns inga kvalificerade internationella undersökningar som stöder sådana påståenden. Också i detta avseende är den historiska situationen kvalitativt ny. Alla tidigare teknologiska genombrott har sparat mänskligt arbete, ofta i stor 63 Prot. 1985/86:53 skala. Men ändå har mängden mänskligt arbete och efterfrågan på männi 17 december 1985 = skors insatser ökat, därför att det industriella systemet som helhet hade en stark utvidgning i volym och utbredning. I dag är läget ett annat. Den väldiga | arbetsbesparingen inträffar i ett klimat av svag tillväxt. Dessutom gör sig den nya teknologin gällande samtidigt över hela arbetsfältet. Ingen snabbväxande tjänstesektor kompenserar i dag för bortfallet av arbetstillfällen inom industrin. Tvärtom går automatiseringen hårdare fram utanför tillverkningsarbetet. Här ligger i själva verket den stora maktpolitiska frågan. Vad betyder det att kapital och arbetsköpare just i en situation där lönarbetarna redan är trängda kan mobilisera en teknologi som både har en enorm arbetsbesparande förmåga och är starkt kapitalförbilligande? Hur skall lönarbetarna kunna undvika en kraftig försämring av sin sociala och ekonomiska situation? Den andra genomgripande effekten av datateknologin visar sig i arbetets fördelning och organisation. Den nu härskande tendensen — det finns här en viss motstridighet, eftersom teknologin är flexibel och kan användas på olika sätt — tycks vara nedkvalificeringen av det klassiska yrkesarbetet. En studie av utvecklingen inom telekommunikationer visar att andelen yrkesarbetare vid övergång i storskalig form till integrerade kretsar sjunker från 80 till 35 9c av arbetsstyrkan, medan de okvalificerade arbetena ökar från 5 till 30 90. Tendensen antyder nedkvalificering för stora grupper och ökade skillnader mellan grupper av anställda. Också här kommer maktproblemet in — detta är ju den ideala situationen för att söka bryta sönder solidariteten mellan grupper av anställda. Detta maktproblem manifesterar sig i dag öppet och brutalt i industriländernas moderna verkstadsindustri. De numeriskt styrda verktygsmaskinerna skulle kunna både programmeras och styras av operatörerna. Men arbetsgivarna söker frånta dem detta utrymme för självständighet och göra all programmering av NC-maskinerna till en sak för programspecialisterna. Detta är klasskamp i dess mest konkreta form. Det tredje stora problemet i den nya teknologins spår berör kvinnans sociala situation. Kontor och administration påverkas starkare än industrin av datoriseringen, bl.a. därför att tjänstesektorn i utgångsläget är relativt lågt automatiserad. De arbeten där kvinnor dominerar får således de största automatiseringseffekterna. Datateknologins spridning är därför, utan överdrift, vår epoks största kvinnofråga. Om den nya teknologins tillämpning inte kan ändras när det gäller riktning och innehåll, blir utslagningseffekten enorm. De framsteg som sedan 1960-talet skett beträffande kvinnors sociala och ekonomiska villkor hotar att i grundläggande stycken omintetgöras. Detta blir den största prövningen hittills för de lönarbetandes inbördes solidaritet och för förmågan att förena kvinnokamp och klasskamp. Den fjärde stora frågan inför den teknologiska omvälvningen rör den nationella självständigheten. I en grad som saknar historiskt motstycke är makten över den nya teknologin koncentrerad till några få internationella jättekoncerner. Speciellt mikroelektroniken har dessutom fått sin utformning styrd inte av den civila marknaden utan av militära behov. Det är de militära behoven som ursprungligen har drivit fram denna teknik. Datajät 64 tarnas infogande i det nmiilitärindustriella komplexet har fått avgörande betydelse. Allt detta styr i dag också formen på Sveriges civila datorisering. — Prot. 1985/86:53 Den datapolitiska propositionen visar, trots åtskilliga intresseväckande 17 december 1985 resonemang och viktiga synpunkter, inte på någon verklig analys, någotklart. GA oo förhållningssätt eller något program för att möta de avgörande problemen. Sysselsättningsproblemet förbigås i en närmast lättsinnig teknologioptimism. Makt och ägande är inte diskuterat. Ordet klasskamp, som så obönhörligt materialiserar sig i den teknologiska omvälvningen och i förhållandena på arbetsplatsen, förekommer inte. Man talar allmänt om ett gott resp. ett dåligt datasamhälle utan någon egentlig relation till frågan om klasserna i samhället eller till ftågan om makten och samhällsinstitutionernas roll och utan relation till vad som är gott resp. dåligt för vem. Detta speglar socialdemokratins ideologiska dilemma liksom också kapitalismens offensiv. Det speglar även den fackliga rörelsens nuvarande svaghet inför kravet att bjuda kapitalet spetsen genom en självständig strategi. Det är som om socialdemokratin inte riktigt förmår eller inte vill dra sig ur det grepp som den kapitalistiska teknologiprocessen utövar på dess tänkande och på den ekonomiska utvecklingen. Det är som om socialdemokratin är rädd för att säga att dess egna sociala principer i dag egentligen skulle kräva att makten över teknologin och teknologiprocessen fordrar en annan organisering av produktionen och en erövring av ledning och makt från de arbetandes sida. För hur skall man kunna möta den teknologiska omvälvningen utan en självständig och sammanhållen facklig och politisk strategi? Hur skall man kunna försvara sig, om man tillåter arbetsköparna att utnyttja allt vad de kan leta upp av gruppegoism och skråmentalitet? Hur skall man kunna hävda humanism och jämlikhet utan att alla fack, liksom lönarbetets män och kvinnor, är beredda att ställa upp för varandra? Hur skall man kunna hävda arbetets ställning mot kapitalet, om man inte ens kan planera för en allmän arbetsdagsförkortning utan förnöter tiden med att gräla inbördes om arbetstidsbanker och särlösningar för småbarnsföräldrar? Enas lönarbetets folk, finns ett självständigt alternativ till den utvecklingstendens som nu dominerar. Datateknologin har nämligen en egenskap som de flesta äldre teknologier saknar. Den är starkt flexibel. Den kan formas och tillämpas på helt olika sätt. Den kan med sig förena de omätbara mänskliga nyanser och kvalifikationer som den i dag tenderar att radera ut. Den kan tillämpas — och det med fördel — i en jämlik i stället för i en hierarkisk arbetsorganisation. Den kan formas självständigt efter nationella behov, om Sverige nu börjar bygga en kompetens för nästa, mer avancerade stadium i utvecklingen. En stark och självständig arbetarrörelse, som ger nytt liv åt sina historiska värderingar, kan också på det här området ge samhällsutvecklingen en ny riktning. Ingen gång efter 1914-1918 års världskrig har situationen så som nu, inför den teknologiska omvälvningens inneboende spänningar mellan framsteg och destruktivitet, talat till förmån för en humanistisk och socialistisk lösning och mot den förgrovade och alienerade teknologifascism som är på marsch. Efter detta, fru talman, vill jag bara kortfattat kommentera vpk:s inställning till förslagen i den proposition som handlar om ADB i statsförvaltningen. Regeringen har föreslagit att myndigheten DAFA, som svarar för genomförandet och kontrollen av datoriseringen inom statsförvaltningen, skall ombildas till ett bolag. Vi i vpk är inga ”bolagiseringsentusiaster” — det får civilministern ursäkta. Vi menar, just därför att det är så viktigt att bevara den offentliga insynen i och kontrollen över hur man praktiskt utformar datoriseringen i samband med att man köper in och tillämpar ny teknik, att det är väsentligt att DAFA:s myndighetsställning bevaras. Den medger nämligen insyn enligt offentlighetsprincipen. Vid en bolagsbildning blir de ansvariga politiska instansernas möjligheter till insyn klart och tydligt sämre. Vi noterar också att de anställda vid DAFA icke har varit anhängare av denna bolagsbildningstanke, och enligt vår mening skall lösningar som denna inte drivas igenom mot de anställdas uttryckliga opposition. Nu är det ju så vist ordnat att civilministern i detta avseende får ett massivt stöd från den borgerliga sidan, vadan vpk gott kan kosta på sig sin lilla reservation.